Fru talman! Jag skall inledningsvis yrka bifall till reservation 3, reservation 6 och reservation 14. Fru talman! I mitt anförande kommer jag mest att hålla mig till anslagsfrågor och till de övergripande frågorna. Vänsterpartiet står bakom detta anslag och detta betänkande när det gäller utgiftsområde 4, rättsväsendet. Man kan tro att det skulle saknas resurser inom rättsväsendet utifrån vad föregående talare sade. Det är då viktigt att påpeka att det totala anslaget för utgiftsområdet uppgår till knappt 22 miljarder kronor. Detta är ett stort utgiftsområde inom statens budget, och det är viktigt att se till att de medel som tilldelas också används på ett så effektivt sätt som möjligt. Det har under en period gjorts besparingar inom rättsväsendet, och Vänsterpartiet har ställt sig bakom dessa besparingar utifrån det synsättet att det inte bara är inom rättsväsendet som kriminalpolitiken, det brottsförebyggande arbetet och förhindrandet av kriminalitet äger rum. Vi har under ett par år sanerat statens finanser, och det har gjorts stora besparingar inom många områden. Inte minst inom kommunerna och landstingen har det skett stora besparingar på många områden. Därför har vi i Vänsterpartiet ansett det vara viktigt att man också fördelar bördorna och att man har en helhetssyn på politiken. Att ständigt säga att en viss sektor, som rättsväsendet, som är så grundläggande viktigt, på något sätt skulle undandras besparingar och dessutom undandras krav på att effektivt utnyttja sina resurser vore en oansvarig politik. Samtidigt, när vi har sett besparingarna i kommunerna - man drar ned på missbruksvård, man drar ned på insatser till barn som far illa, man drar ned resurserna till lärare och stödlärare i skolan och man kan se den ökade utslagningen - så måste vi ta ett helhetsgrepp och se till att vi använder våra skattepengar på det bästa sättet, och det är inte att ständigt säga: Ge polisen mer resurser! Ge rättsväsendet mer resurser för att handskas med de problem som uppstår i samhället när människor ställs utanför och inte får det stöd och den hjälp som de behöver. Därför har det varit nödvändigt med besparingar även inom rättsväsendet. Men nu är ju inte det här hela sanningen. Under de senaste åren har man också börjat tillskjuta medel till rättsväsendet och öka anslagen till polisen. Man gör också viktiga engångssatsningar. Vi i Vänsterpartiet anser att det också är viktigt att det görs en del engångsvisa satsningar. Just inom polisväsendet har man saknat en ekonomisk styrning under så många år. Man har misshushållat med resurserna. Därför har det varit viktigt att också ställa kravet på Polisen att faktiskt följa den budget man får och att sätta en broms här och tala om att detta inte är ett område där man kan använda pengarna hur som helst och sedan ständigt säga att man vill ha ökade anslag. Det har man ju också kunnat få tidigare. Därför har det varit en viktig process att se till att man inom Polisen också använder medlen på det effektivaste sättet. Därför är det viktigt nu, när man gör engångsvisa satsningar för att man skall kunna rationalisera och för att man skall kunna effektivisera sin verksamhet, att vidta de åtgärder som behövs för att man inte skall ha ett högre anslag än vad som i själva verket skulle krävas. Det är viktigt att påpeka att det inte bara är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som har sagt att det här har varit nödvändigt. Tittar man på riksdagsrevisorernas och Riksrevisionsverkets granskning av Polisen och hur man där använder sina medel mest effektivt ser man att det har kommit en svidande kritik från dem som har granskat polisväsendet av hur man använder resurserna. Det är viktigt att notera det, för när moderaterna debatterar kan det låta som om det inte har varit någon misshushållning och inte har varit nödvändigt att göra de här förändringarna. Man har gjort dem för att man struntar i kriminalpolitiken och inte ser det viktiga i rättsväsendet. Man ser det viktiga, men man har också tagit sitt ansvar för att se till att vi får ett effektivt polisväsende. Fru talman! Gun Hellsvik från Moderaterna sade att det här har varit en katastrof. Moderaterna vill ständigt lägga ned mer pengar på rättsväsendet, och jag måste säga att efter de fyra år som jag har suttit i riksdagen har jag sett att detta har skett varje gång vid budgetdebatterna. Moderaterna lägger sig ett steg över förslaget om ramarna och säger att detta tillskott är nödvändigt för att Polisen skall kunna arbeta effektivt och för att rättsväsendet skall kunna arbeta effektivt. När regeringen sedan året därpå lägger till ungefär lika mycket medel, ja, då räcker det absolut inte med den nivå som var nödvändig för moderaterna själva tidigare, utan då skall man lägga på ytterligare medel. Den här debatten har vi fört år efter år, och Moderaterna tycks ha obegränsat med resurser att satsa på rättsväsendet, utan att också se den nödvändiga reformeringen och den nödvändiga effektiviseringen. För, fru talman, man måste ju också se varifrån vi skall ta pengarna. När moderaterna pratar om vikten av kriminalpolitik och när de pratar om sin kriminalpolitiska inriktning säger de ofta att det är viktigt att lära sig i unga år så att man får normer och regler och att familjen är viktig. Vi kan alla instämma i detta. Men då måste man också se den sidan att inte alla barn får växa upp under sådana förhållanden att de har en familj som kan lära dem normer och regler i unga år, ge dem den grundläggande viktiga tryggheten och lära dem skillnaden mellan rätt och fel. Det är ju det som är den stora bristen. Men moderaterna vägrar se det här, utan man säger bara ständigt att det är familjen som är den viktiga normbildaren, vilket alla är helt överens om. Men när man då satsar ytterligare resurser på rättsväsendet ser man inte att vi och andra ser helhetsbilden. Vi i Vänsterpartiet anser att det är viktigt att använda de resurser vi har till att se till att alla barn och ungdomar får den här möjligheten till trygghet, till att få de grundläggande viktiga värderingarna och till att växa upp och bli bra medborgare. Men då krävs det resurser inom detta område, och då måste man satsa på det. Med Moderaternas politik sparar man i stället på dessa områden. Det är där, i kommunerna där den viktiga verksamheten utförs, som man är beredd att minska resurserna för att i stället lägga dem på rättsväsendet och på dem som det redan har gått snett för. När man sedan ser på brottsutvecklingen, där vi har sett en ökning under väldigt många år, är det också viktigt att se den ur ett helhetsperspektiv. Man pratar om en ökning med 600 %. Om man inte ser samhällets utveckling med ökad materiell standard, cykelstölder, mobiltelefonstölder osv. och inte ser vad det är för typ av brottslighet som ökar och i vilket samhällsperspektiv detta sker, så ser man heller inte sanningen. Det är lätt att säga att brottsligheten har ökat med 600 %, och det skrämmer folk, men man måste se vad som ligger bakom siffrorna. Man verkar uppenbarligen inte heller se att arbete har bedrivits mycket starkt nu när det gäller brott mot kvinnor och barn. Det har skett ett stort och omfattande arbete ute i landet, i kommuner, i landsting, i riksdagen och i olika organisationer för att lyfta fram frågor om misshandlade kvinnor. Dessa brott begicks tidigare i det fördolda. Man anmälde inte dessa brott. Det var en struktur som fanns i det tysta. Nu har vi lyckats få ett samhälle där vi lyfter upp de här frågorna. Det är inte längre en familjeangelägenhet när en kvinna blir slagen. Det ger effekter på brottsstatistiken. Vi kan se det som ett skrämmande tecken när brottsligheten stiger och tycka att nu måste vi satsa ännu mer. Då ser man inte helheten och det arbete som gjorts för att lyfta fram detta. Det är det arbetet som gjort att vi fått den här statistiken. Det finns en skillnad mellan verklig ökad brottslighet och en statistik som visar på ökad brottslighet. Det kan vara ett lyckat arbete att få människor att anmäla brott som ligger bakom ett ökat antal brott i statistiken. Det är viktigt att vi inte bara har en pessimistisk syn på utvecklingen. Det finns många delar där vi har lyckats väldigt bra och där vi kommer att lyckas ännu bättre i framtiden. Fru talman! Jag skall bara lyfta upp en av reservationerna, och de är reservation 6 som handlar om ersättning till nämndemän. De övriga reservationerna kommer senare talare från Vänsterpartiet att ta upp. Det är Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som står för den här reservationen. Utskottets majoritet har bestämt sig för att man nu skall utreda och se över ersättningen till nämndemän och jurymän. Det här är en viktig fråga som har debatterats i många år. Nivån på ersättningen till nämndemän är för låg. Vi reservanter instämmer i detta. Det är en viktig fråga, och ersättningen är låg. Men nu pågår det också en översyn inom departementet för att se om man behöver höja taket när det gäller förlorad arbetsförtjänst . Vi är tveksamma till om det är den viktigaste prioriteringen att höja arvodena just nu. Majoriteten säger att man skall ha en utredning, men man har inte på något sätt diskuterat vilken nivå den här ökningen skulle ligga på och hur stora kostnaderna sammantaget skulle bli. Man har inte diskuterat hur stor ökningen skulle bli på utgiftsområdet i budgeten. Även om det här är en viktigt fråga som vi säkert kommer att återkomma till vid flera tillfällen är vi i Vänsterpartiet inte beredda att i dagsläget prioritera den här frågan mest inom det här området. Det finns satsningar inom utgiftsområdet som faktiskt kommer att vara viktigare framöver. Fru talman! Till sist vill jag bara säga att utskottsmajoriteten har uppmärksammat att de ökade resurserna till polisen och den ökade satsningen på Ekobrottsmyndigheten kan innebära att man kommer att behöva mer resurser inom resten av rättsväsendet. En bättre arbetande polis och en polis med mer resurser kan innebära mer arbete hos åklagarväsendet och i domstolsvärlden och ett behov av fler platser inom kriminalvården. Utskottet pekar på att man måste följa detta och återkomma med ökade resurser om det behövs. Vi i Vänsterpartiet kommer att följa den här utvecklingen noga. Om vi ser att behoven finns och att det saknas en jämvikt inom rättsväsendet kommer vi att lägga förslag på ökade resurser till resten av rättsväsendet i nästa budget.

Fru talman! När man lyssnar på Alice Åström kan man få intrycket av att när vi moderater utformar vår polisbudget gör vi det för att bli populära och inte för att skapa förutsättningar för en bra polisverksamhet. Vi hörde Alice Åström säga att vilken budget som än läggs av andra skall vi alltid ligga högre. Eftersom jag har lärt känna Alice Åström som en hederlig person måste hennes uttalande hänga samman med att hon inte har läst på ordentligt. Jag föreslår att Alice Åström tittar på s. 83 i betänkandet där det framgår att vi faktiskt inte har några extra pengar för 1999 beroende på att regeringen har ändrat sig från i våras och anpassat sig efter vårt förslag. Eftersom det bara är en engångssatsning har vi sedan ytterligare medel för de därpå följande åren. Då kommer jag till en fråga till Alice Åström. Jag fick det inte riktigt att gå ihop. Alice Åström sade att man skall spara för att polisen skall bli effektivare och att det var det som var orsaken till besparingarna under den föregående perioden. Sedan sade Alice Åström att man skall satsa för att man skall bli effektivare. Är det så att Alice Åström nu har insett att besparingarna under den förra perioden inte resulterade i det man önskade utan i en försvagning av polisen? Eller vad är orsaken till att man först sparar och sedan ökar resurserna? Hur hänger det ihop att besparingar är till för att öka effektiviteten och ökningar är också till för att öka effektiviteten?
Fru talman! Jag sade nog inte riktigt att man sparade för att bli effektivare. Men det har varit viktigt att spara och anpassa Polisens budget till det utrymme man har. Polisen har år efter år dragit över sina anslag. De har lagt sig på en väldigt hög nivå. Det var inte så att man fick ut en verksamhet och en effektivitet hos polisen som stod i rimlig proportion till de medel man tilldelades. Därför ansåg vi att det var viktigt att försöka anpassa kostymen till verksamheten så att man fick ut det man ville av den. Nu har det gjorts ett ekonomiskt arbete. Vi har fått en bättre ekonomisk styrning inom polisen. Då är det också viktigt att se var inom polisen det är viktigt att tillskjuta medel. Det är viktigt att man har en överblick och en ekonomisk styrning på verksamheten när man gör detta. Då kan man också se till att de medel man nu satsar extra kommer att användas på ett effektivt sätt. Det skedde inte alltid tidigare när man sköt till medel. Det har varit nödvändigt att spara och få en ram för att få ut det man behöver och det man har rätt att kräva för de medel man satsar. Nu är det också nödvändigt att se vilka områden det finns brister på och satsa på dem i stället för att öka anslagen rent generellt.
Fru talman! Jag hör att Alice Åström är nöjd med den utveckling vi hade under den förra perioden. Alice Åström sade någonting i stil med att nu när vi fått ut det vi önskade av de besparingar som genomfördes kan vi börja med en lite annorlunda politik. Då vill jag tala om att vi moderater inte alls är nöjda med det som kom ut av förändringarna under den förra perioden. Vi är inte nöjda med att brottsligheten ökade. Jag gissar att Alice Åström inte påstår att det helt saknas samband mellan antalet poliser och antalet begångna brott. Vi är absolut inte nöjda med den försämrade uppklarningsprocenten. Jag gissar att Alice Åström inte påstår att det saknas samband mellan antalet verksamma poliser och uppklarningsprocenten. Vi är absolut inte nöjda med att fler som har gjort andra människor illa kommer undan från att över huvud taget behöva ta konsekvenserna av sitt beteende. Jag utgår från att Alice Åström inte anser att det saknas samband mellan hur många brottslingar som blir dömda och antalet poliser.
Fru talman! Nej, jag är självfallet inte nöjd med att brottsligheten ökar eller att fler människor har råkat illa ut. Det är att göra en hårdragning av det jag säger. Jag är nöjd med att polisens ekonomiska styrning nu har börjat fungera bättre. Men jag har inte varit nöjd under den tidigare perioden då bristen på ekonomisk styrning hos polisen visade sig. Polisens sätt att tackla de besparingskrav man fick på sig var att avskeda en mängd civilanställd personal. Man avskedade administrativ personal och satte i stället poliser på dessa arbetsuppgifter. Jag har inte varit nöjd med det sätt som Polisen har hanterat frågan på. Men det har också belyst bristen på ekonomisk styrning och på en helhetssyn inom polisen när man har valt att ta till sådana drastiska metoder för att klara besparingarna. Det har visat att man har saknat en helhetssyn. Men jag upplever att man inom polisväsendet nu har fått en annan syn och att man börjar få en ekonomisk styrning. Sedan, fru talman, är det inte så att allting bara handlar om resurser. Mycket av de problem som har funnits inom polisväsendet har faktiskt hängt ihop med den stora omorganisering som man har gjort inom polisen. Det har varit samma sak med omorganisationen inom åklagarväsendet. Att omorganisera en sådan stor verksamhet som polisen, att lägga om till ett helt nytt arbetssätt och att skaffa sig en helt ny polisutbildning med ett helt annat innehåll, för att man i stället skall få närpolis med ett problemorienterat arbetssätt, innebär givetvis att man får en nedgång i effektiviteten i organisationen. Men det har hängt ihop med omorganisationen, inte bara med resurserna, och det har vi också sagt tidigare. Med stora omorganisationer i stora verksamheter blir det tyvärr en effektivitetsnedgång under omorganisationen. Men det har börjat vända, och det hänger inte bara ihop med resurserna.

Fru talman! Jag tror att i ett gott samhälle överförs de demokratiska värdena och värderingarna från generation till generation. Utan dessa kommer relationerna mellan människor inte att fungera i vardagslivet. Långsiktigt handlar det om internalisering, införlivandet av värden, värderingar och normer. Vuxnas insatser betyder mycket för att få barn och unga att avstå från att börja begå brott. Föräldrar och andra vuxna som har ansvar för barnuppfostran måste därför stöttas i sin uppgift. Regeringen skriver i sin budgetproposition: En effektiv kriminalpolitik kan bara drivas inom ramen för en allmän välfärdspolitik som leder till social trygghet, en rättvis fördelning och solidaritet människor emellan. Vi kristdemokrater har alltså en annan syn på vad effektiv kriminalpolitik är. Vi vill se till helheten och till människovärdet. Varje bärande system i ett rättssamhälle bygger på en process av införlivande av värden, värderingar och normer. Hos en stor del av svenska folket finns i dag en misstro till vad rättsstaten kan uträtta. Därför måste tillräckliga resurser och tillfredsställande kompetens vara högsta prioritet i det kriminalpolitiska arbetet. All brottslighet, inklusive vardagsbrottsligheten, måste bekämpas. Samhällsmedborgarna skall försäkras att bostadsinbrott, överfall, våld och hot, bilstölder, klotter och skadegörelse snabbt åtgärdas. Även den grova gränsöverskridande brottsligheten, brott med rasistiska inslag samt våld mot kvinnor och barn skall kraftfullt bekämpas. Den 26 november kunde vi ta del av en annons från BRÅ i en hel bilaga i Aftonbladet. Bilagan kallades Mot brott och för brottsförebyggande arbete. Där fanns en hel del intressant läsning om hur man kan förebygga brott och tips och idéer från olika kommuner om hur man kan arbeta brottsförebyggande. Från Tyresö rapporterades om hur man arbetar för att skapa en trygg miljö genom ett samarbete mellan polis, kommunen och Tyresö hyresbostäder. Där har man inrättat s.k. bovärdar. Bovärden går dagligen runt i området och ser över att inte någon ruta slagits sönder och att det inte finns klotter eller annat som förstör den yttre miljön. Genom att lyssna på hyresgästerna och dagligen vistas i sitt bostadsområde upptäcker värdarna brister och fel som skapar otrygghet. Genom att snabbt åtgärda dessa skapas en känsla av trygghet, en trivsam miljö. Folk både vågar och vill vistas ute i sitt område. Och ju fler som vistas ute i närområdet, desto svårare blir det för tjuven och klottraren att genomföra sin brottsliga handling. Flera av inläggen i tidningen handlade om hur viktig skolmiljön är i kampen för det goda. Generaldirektör för skolverket, Ulf Lundgren, uttryckte det så här i BRÅ:s annons: Grundläggande värderingar är inget man schemalägger, det genomsyrar vardagen på skolorna. Det är precis det vi kristdemokrater menar när vi talar om vuxenvärldens ansvar och familjen som den bästa brottsförebyggande faktorn. Vi kristdemokrater anser att en av de viktigaste uppgifterna för skolan är att försvara tanken på alla människors lika värde och rätt att bli respekterade. Vad man kan konstatera av annonsen från BRÅ är att det finns ett stort engagemang hos allmänheten i dessa frågor. Man vill att brott skall utredas och lösas för att skapa trygghet för både gamla och unga i samhället, och man vill även arbeta förebyggande för att motverka kriminalitet. För något år sedan kunde vi ta del av en undersökning där svenska folket sade att brottslighet och kriminalitet var nummer två på listan över samhällsproblem och näst efter arbetslöshet det viktigaste att åtgärda. Den omfattande minskningen av antalet poliser och civilanställda samt ett otal avslutade och pågående omorganiseringar har inte lett till ökad effektivitet och kvalitetsförbättring, utan snarare till kaos och minskad rättssäkerhet. Vi menar att civilanställd personal måste finnas i tillräcklig omfattning så att polisens speciella kompetens kan tas till vara ute på fältet. Det behövs resurser för att tillskapa fler utbildningsplatser inom polisen och anställa fler civilanställda. Det finns ingen verksamhet i samhället som blir bättre enbart genom effektiviseringar, utan det krävs resurser. Här tror jag inte att polisens verksamhet på något sätt särskiljer sig från annan verksamhet. Polisen behöver en god organisation, mer personal, kompetenshöjning och stöd så att man orkar i det många gånger tuffa jobbet. Vi påpekade också detta i den debatt som hölls i samband med budget 1997. Dåvarande ledamot i justitieutskottet för kristdemokraterna, Rolf Åbjörnsson, uttryckte det så här: Det är för mig en fullkomlig gåta hur någon kan komma på idén att man skall skära bort, enligt vad som står i betänkandet, 804 civilanställda! hade antalet civilanställda minskat med 1 172 personer. Och uppsägningen av civilanställda har konsekvent drabbat kvinnor som har fått gå från sina arbeten. Det är mycket märkligt, fru talman, att ingen jämställdhetsminister har reagerat på detta! Det anmärkningsvärda är den kortsiktiga politik som bedrivits då det gäller antalet anställda poliser och civilanställd personal. Ena året säger man upp 1 200 civilanställda, för att nästa år inse att detta nog var ett misstag. Kristdemokraterna föreslår i sitt budgetalternativ, utöver regeringens förslag, medel till att anställa ytterligare 500 civilanställda. Vi vill höja statusen på och utveckla närpoliskontoren och deras verksamhet. Bl.a. måste närpoliskontoren hållas öppna i betydligt större utsträckning än i dag, exempelvis under sommaren då närpolisens problemorienterade arbetssätt kan vara särskilt framgångsrikt för att stävja ungdomsbrottsligheten. Vardagsbrottsligheten måste tas på största allvar. Om vardagsbrottsligheten bekämpas kan också den grövre brottsligheten bekämpas. Det är samhällsmedborgarna som sätter gränser för vad som är acceptabelt handlande, inte prioriteringar gjorda från centralt håll. Bekämpning av oordning, rädsla och brott är huvuduppgiften för den lokalt förankrade polisen. Regeringen skriver vidare i sin budgetproposition att vardagsbrottsligheten hör till de verksamheter där behovet av fortsatt uppmärksamhet är störst och att hinder för ett effektivt närpolisarbete kan finnas inbyggda i polisorganisationen. Vi vill att polisens ansvarsområde skall belysas i ett större perspektiv. Vad skall polisen syssla med? Undervisning i skolor, borttappade hundar och katter, bevakning av idrottsevenemang? Regeringen bör, för att komma till rätta med dagens problem, tillsätta en utredning som gör en total översyn av vilken verksamhet polisen enligt lag skall vara skyldig att utföra. På helgkvällar och helgnätter når antalet polisingripanden en toppnivå. Samtidigt är då minst antal poliser i tjänst. Vid schemaläggning måste hänsyn tas till regelbundenhet och anpassning göras till tider då enligt erfarenhet och statistik flest brott begås. Vi menar att kontinuitet och anpassning kan skapas genom en översyn av polisens arbetstidsavtal och schemaläggning. I budgetpropositionen lovordas det rationaliseringsarbete som skett inom polisen, och man hänvisar till Riksrevisionsverkets hinderrapport, av vilken det framgår att det fortfarande finns en betydande rationaliseringspotential. Vi vänder oss emot detta, eftersom vi samtidigt kan konstatera att enbart en bråkdel av alla brott som utförs utreds och att all statistik pekar på ytterligare en uppgång av antalet våldsbrott under det första halvåret 1998. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att den beskrivning som regeringen ger i budgetpropositionen stämmer så illa med den verklighet som återspeglas i vardagen. Under 1997 anmäldes 1 196 000 brott. Våldsbrotten, som till 80 % utgörs av misshandelsbrott, har ökat kraftigt. Stöldbrottsanmälningarna har ökat, och skadegörelsebrotten har fördubblats sedan 80-talet. Enbart kostnader för klotter uppgår till en halv miljard kronor, samtidigt som endast 26 % av brotten klaras upp. Det drar en stark liberaliserings och legaliseringsvåg över Europa och världen i övrigt när det gäller synen på narkotika. Deetta är oroväckande. Det svenska restriktiva sättet att se på narkotika blir enligt många bedömare alltmera isolerat. Inom EU finns en rad exempel på liberaliseringssträvanden. I Belgien har polisen, enligt medierna, fått order av justitieministern att se lite mellan fingrarna med innehav, bruk och odling av cannabis. Holland tillåter försäljning och bruk av cannabis. I Storbritannien har tidningen The Independent i över ett år drivit en kampanj för legalisering av marijuana. I Frankrike har skådisar förespråkat mjuka droger. Danmark har diskuterat utskrivning av heroin till missbrukare. I Italien är legaliseringsrörelsen starkt förankrad bland politikerna. Vi kristdemokrater anser att det är mycket viktigt att Sverige visar en stor politisk enighet mot legalisering av knark. Signalerna skall vara tydliga. Narkotika skall till varje pris bekämpas. Sedan juli 1994 har polisen ökad skyldighet att hålla målsägande informerad om vad som händer i deras ärende. Detta sker fortfarande mycket bristfälligt. Människor som drabbats av brott har rätt att erhålla all den kvalitativa och kvantitativa hjälp de behöver för att kunna återgå till ett normalt liv. Mötet med polis efter det att man har blivit utsatt för brott utgör en viktig och kritisk punkt för brottsoffren. Det är viktigt att det finns en bred insikt om att brottsoffer nästan alltid drabbas av psykiska och ibland även fysiska reaktioner som allvarligt kan påverka livskvalitet och beteende. Sättet att möta och stödja människor som blivit utsatta för brott måste utvecklas. Utbildning och fortbildning skall också genomföras för de grupper som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med brottsoffer. I domstolarna bör man tillse att lokalerna är så utformade att de möjliggör för de brottsdrabbade att under förhandlingsuppehåll få vistas i rum som är avskilda från den misstänkte och dennes släktingar och vänner. Detta bör även omfatta de vittnen som har kallats för att styrka målsägandens berättelse. Tingshusvärdar bör finnas för att underlätta ett sådant förfarande. Det finns ett värde i att brottsofferjourernas fältverksamhet bedrivs i ideell form, men medel bör avsättas så att ett kontaktnät kan byggas upp över hela landet för att öka jourernas tillgänglighet för brottsoffren. Kristdemokraterna anser att det brottsförebyggande arbetet måste intensifieras och en helhetssyn tilllämpas. Kommunernas ansvar i dessa frågor måste klargöras och medel skjutas till för att prioritera de brottsförebyggande åtgärderna. Vi vill därför att det anslås 30 miljoner kronor till arbetet med brottsförebyggande miljöer. Av dessa medel skall 10 miljoner kronor tillfalla BRÅ för forskning. Österdahl besökte utskottet kunde vi ta del av information om att barns möjligheter att umgås med föräldrar på fängelse är ganska begränsade. Han ansåg att det var ett viktigt mål att förbättra förhållandena för de barn vars föräldrar vistas på anstalt, i likhet med vad vi kristdemokrater motionerat om. Kontakten har stor betydelse för relationen efter frigivning. Mer än hälften av dem som sitter på anstalterna runt om i landet är föräldrar. Deras barn har precis som alla andra barn behov av sina föräldrar. I dag uppfylls inte de grundläggande rättigheterna enligt barnkonventionens intentioner. Anstalterna måste bättre anpassas efter barns och föräldrars behov av umgänge. Det bör också finnas barnpsykologer tillgängliga på anstalterna. Brottsförebyggande rådet har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning av frigivningssituationen, som presenterades i augusti 1998. Enligt denna står väldigt många av dem som friges från häktet utan lägenhet och jobb. Jag ser att min taletid har gått ut, och jag skall därför förkorta mitt anförande. Det är oerhört viktigt att vi arbetar med dem som släpps ut från fängelserna, så att frigivningen inte blir som att bli utkastad utanför murarna, utan socialt kontaktnät, utan lägenhet och utan arbete. Under den tid man är fängslad skall man ha möjlighet att skaffa sig ett kontaktnät. Fru talman! Föräldrarna är samhällets viktigaste brottsförebyggande resurs. Det bör vara temat på en landsomfattande kampanj, som snarast bör genomföras. Kampanjen skall i första hand vända sig till föräldrar och olika personalgrupper som arbetar med barn. Syftet är att skapa medvetenhet om det förebyggande arbetets stora betydelse för att förhindra brottsbenägenhet. Om brott förhindras undviks mycket lidande. Därför borde konkreta brottsförebyggande åtgärder prioriteras. Fru talman! Bifall till reservation 10!
Fru talman! Jag kan instämma i många av de saker som den kristdemokratiska ledamoten tog upp i slutet på sitt anförande - det som handlade om besökslägenheter, situationen för barn till dem som är dömda till fängelse och frigivningsfrågor. Jag hoppas att vi i utskottet framöver skall kunna arbeta för att förbättra på just de områdena. Fru talman! Min fråga handlar om brottsstatistiken och den redovisade ökningen av våldsbrott. Det är viktigt att vi politiker i dag för en debatt också om vad som ligger bakom ökningen av antalet våldsbrott. Är det bara en negativ trend att vi ser en ökning i statistiken över anmälda våldsbrott, eller är det också så att vi har minskat vår tolerans mot våld? Man kan i många historiska skildringar läsa om s.k. vanliga krogslagsmål eller slagsmål ute på dansbanorna. Det ansågs vara en del av kulturen att man slogs när man var ute. Detta är inte längre accepterat. I dag polisanmäls i stort sett varje slagsmål t.ex. i en krogkö, och det är en positiv utveckling. Har kristdemokraterna diskuterat den här sidan av ökningen av våldsbrotten - att det kan vara fråga om något positivt, en förändrad syn på våldsanvändning?
Fru talman! Självklart har också vi noterat detta, Alice Åström. Det finns bl.a. tydlig statistik som visar att kvinnor i dag i mycket större utsträckning anmäler våld, misshandel och brott. Men detta kan inte användas som ett argument för att göra gällande att antalet brott inte ökar. Antalet våldsbrott ökar, och det är väldigt oroväckande. Alice Åström konstaterade tidigare i sitt inlägg att man hade fått ett effektivt polisväsende. Hon sade att man inte kan använda pengarna hur som helst, men nu hade polisen äntligen blivit effektiv. Jag måste få ställa en motfråga till Alice Åström. Det är positivt att fler brott anmäls, men alltför många brott i vårt samhälle i dag blir bara noterade efter ett samtal med polisen. Man har inte möjligheter att utreda dem. Alltför många människor i mitt närområde kan dagligen peka på tillfällen där polisen bara skakar på huvudet och säger att den inte har några möjligheter att utreda det brott som det gäller. Det är nog inte så att vi på något sätt blundar för verklighetsbilden, utan vi är mycket väl medvetna om den, men brotten blir allt grövre, och våldsbrotten ökar, Alice Åström.
Fru talman! Jag skall börja med det sista. I mitt anförande sade jag att vi nu har fått en effektiv ekonomisk styrning av polisen. Det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra inom polisväsendet för att öka effektiviteten i arbetet. Inte heller jag är nöjd med den låga uppklarningsprocenten. Men det viktiga är att man nu har en ekonomisk styrning av verksamheten som gör att man kan arbeta på ett annat sätt. Fru talman! Jag tog upp frågan om våldsbrott. Jag tror att det är viktigt att vi politiker när vi debatterar dessa frågor inte bara lyfter upp statistiken och den ökade brottsligheten som ett negativt fenomen i samhället. Det finns också en ökad benägenhet att anmäla brott och inte tolerera våld. Det är en positiv utveckling. Jag tror att vi allihop behöver diskutera också den biten, ta ett steg framåt och ännu mer minska toleransen mot våld i samhället. Då behöver man diskutera statistiken ur två olika perspektiv.
Fru talman! Självklart är det positivt att människor i högre utsträckning anmäler brott. Men det tragiska i det hela är: Vad händer med min anmälan? Om inte brottet utreds hjälper det inte att fler människor anmäler brott. Frågan är: Hur mycket resurser har polisen för att kunna utreda och på rätt sätt behandla de ärenden man får in? Det finns statistik på att personrånen ökar kraftigt. Det kan man knappast säga har något samband med anmälningsbenägenhet. Det har snarare samband med vilken människosyn man har i vårt samhälle i dag.
Fru talman! Centerpartiet anser att en av rättsstatens viktigaste uppgifter är att forma gemensamma regler och säkra att de efterlevs. Att skydda medborgarna mot våld och övergrepp och att garantera individens rättssäkerhet är avgörande för tilltron till systemet. Det personliga ansvaret måste förtydligas. Vi måste alla vara goda förebilder i samhället. Vi måste också ta vara på engagemanget från allmänheten och från de ideella organisationerna. Den viktigaste kriminalpolitiska uppgiften för samhället är att öka tryggheten genom att minska brottsligheten. Men tyvärr har det blivit tvärtom! Vi fick i utskottet en rapport om att brottsligheten har ökat med 2 %, och tryggheten, ja den är ju svår att mäta. Men lyssnar vi på invånarna ger de inte signalen ökad trygghet, utan just tvärtom, oron ökar. Vi fick också i utskottet en rapport om att våldsbrottsligheten har ökat med 3 %. Denna är många gånger förknippad med rasism, men också kopplad till narkotika. Dagligen kommer de mest skrämmande rapporter om mord, skottskador och övergrepp på barn och kvinnor. Vart är vi på väg? Åldringar, ofta ensligt boende, blir utsatta för övergrepp i sin bostad. Ja, det är en mörk otrygg situation vi lever i. Det är mycket oroande att se hur narkotikaberoendet breder ut sig i alltfler ungdomsgrupper, och i detta spår följer brottsligheten. Alla gemensamma krafter behövs för att få bukt med narkotikan och dess följder, också i samverkan utanför våra gränser. Det behövs förstärkningar inom polisen. Polisorganisationen har genomgått en stor omorganisation. Befordransmöjligheterna har minskat i den platta organisationen, och det har skapat oro i leden och lett till att många har tappat sugen. Det tar tid innan den nya organisationen finner sina former. Det behövs ett nytt starkt ledarskap för att nå en hög effektivitet inom polisorganisationen. Därför har det stor betydelse att utskottet har varit enigt om att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag till riktlinjer för rekrytering och utbildning av chefer inom polisväsendet. Men det är också brist på polisresurser. Därför vill vi i Centerpartiet öka på anslaget till polisen. Det är inte rimligt att medborgarna inte får något svar när de ringer upp eller söker polisen, eller att det är stängt och de slussas från den ene till den andre och får dra sin historia upprepade gånger. Det är inte heller acceptabelt att inte polisen kommer när t.ex. ett inbrott har begåtts. Man får sig tillskickad en blankett, och då känner man sig ganska utlämnad. Hur skall bevisen säkras? Dessa småbrott klaras oftast inte upp. De leder i sin tur till vidare brott, och så är karusellen i full gång. Centerpartiet anser att polisservicen skall finnas över hela landet. Var du än bor i landet har du rätt att känna trygghet. Det pratas mycket om ökade resurser till polisen. Centerpartiet föreslår en ökning med 65 miljoner kronor redan från 1999 och åren framöver. Det är av stor betydelse att vi får en polisorganisation som verkar lokalt anpassat och som får större möjlighet att anpassa sin arbetstid utifrån lokala behov, geografi och andra förhållanden. Alltså en decentraliserad organisation. Behovet av nya poliser är stort, och det är av vikt att utbildningen är väl i fas med detta. Att situationen för kvinnliga poliser förbättras, både vad gäller mobbning och sexuella trakasserier, är en viktig del av ledarfrågan. Vi behöver öka andelen kvinnor inom poliskåren. Även inom åklagarväsendet pågår förändringar i arbetsorganisationen. Man använder IT-medlet. Då behövs kompetens hos alla arbetstagare, och man måste kunna länka i hop hela kedjan. Det tar tid och kraft. Det krävs närhet mellan åklagare och domstol. Tiden får inte gå åt till resor. Under det gångna året fick vi rapport om att 2 1⁄2-4 % av åklagarnas totala arbetstid gick åt till resor. Den tiden hade behövts till hantering av ärenden i stället. Fru talman! Tingsrätterna finns i dag spridda över hela Sverige. Centerpartiet anser att vi skall behålla de tingsrätter vi har inom domstolsväsendet. Det skall vi göra för att det ger geografisk kunskap och personkännedom, som är viktiga kunskaper inom rättsväsendet, men också för att bibehålla den juridiska kompetensen ute över hela landet. Fru talman! För Centerpartiet är detta en mycket angelägen fråga. Riksdagen skall besluta om var vi ska ha tingsrätter. Det är inte en fråga som skall avgöras inom domstolsorganisationen, som majoriteten vill. Det har vi inte i dag. För detta krävs det en översyn av ersättningsreglerna för nämndemännen. Det är få yrkesverksamma som med de ersättningsregler som finns i dag är beredda att ta på sig ett uppdrag som nämndeman. Därför instämmer Centerpartiet i hemställanspunkt 11. Kriminalvården är hårt ansträngd. Nio anstalter har ju lagts ned. Det finns ett datasystem för att underlätta en jämn beläggning, men det fungerar ej fullt ut - det tar sin lilla tid. Visserligen har nya straffmetoder tagits i bruk som har minskat behovet av antalet anstaltsplatser. Men brotten har ökat, och då behövs platserna. Det har varit kraftiga överbeläggningar. Vad händer om det uppstår en smittrisk när det inte finns några sjukrum eller om det kommer besök? Personalen är dimensionerad för en 85-procentig beläggning. Personal är en bristvara ute på fältet. Därmed tummas det på säkerheten. Det borde vara möjligt att ytterligare samverka för att kunna använda resurserna effektivare inom hela rättsväsendet. Att komma till rätta med narkotikasituationen på anstalterna är en stor och svår fråga. Naturligtvis måste slutmålet vara att det skall vara helt drogfritt på våra anstalter. Men vi måste börja någonstans. Det ser bedrövligt ut just nu. Därför tycker jag att det går att börja med drogfria avdelningar och vissa drogfria anstalter för att skapa ett hål i problemet. Sedan är det frågan om finansieringen av Brottsofferfonden. Den intagne skall vara med och finansiera Brottsofferfonden. Centerpartiet vill uppmuntra till skapande av trygghetsplaner, dvs. en gemensam policy inom kommunerna för att förebygga brott. Det råder en viss oklarhet var ansvarsgränserna finns inom det brottsförebyggande arbetet. Därför behövs en bred samverkan mellan beslutande organ på lokal nivå. Det är en samverkan vi skall uppmuntra. Fru talman! Med det jag nu anfört vill jag för tids vinnande yrka bifall endast till reservation 8 under mom. 13.

Fru talman! Mina kära utskottsledamöter, kansliet och ni som sitter på läktaren! Det är trevligt att det finns några kvar - jag trodde att huset nästan var tomt. Det är väldigt intressant att höra diskussionen här om grundsynen på rättsväsendet, och utgångspunkterna för hur man efter denna grundsyn fördelar pengar till rättsväsendet, utgiftsområde 4. Man kan tro att grundsynen är väldigt olika, men när jag nu har lyssnat och antecknat vad ni säger finner jag att den är ganska lika. Ingen av företrädarna säger att det endast är rättsväsendet som kan begränsa brottsligheten, utan alla säger samlat att det är på de unga som vi skall satsa. Men sedan har vi en lite annorlunda syn. Moderaterna säger: Familjen! Kristdemokraterna har också tidigare sagt att det är där som det huvudsakliga arbetet skall ske. Då får man rätt mycket pengar över till rättsväsendet, som man kan lägga pengar på. Men vi har olika syn på familjen. För mig och Miljöpartiet är inte familjen lösningen, bara därför att det är en familj. I familjen kan det också vara otroligt mycket problem. Det är minsann också en brottsplats, där barn växer upp och ser mamma bli misshandlad och där det sker övergrepp av olika slag. Bara därför att det är en familj skall man alltså inte tro att det kan ske under. Det är på den punkten vi har olika syn på rättsväsendet. Vi vill alltså lägga pengar också på andra sektorer, och det har också många andra partiers företrädare här sagt, för att som gemensam nämnare stödja de vuxna i att stödja barnen. Det är ganska intressant att höra. Vi i Miljöpartiet kan inte hitta de miljarder som Moderaterna funnit för att lägga på rättsväsendet. Visst - det är inte perfekt, och visst finns det hål att fylla. Men de här prioriteringarna är viktiga när vi skall fördela pengar till alla de områden som är viktiga för att hindra brottsutvecklingen. Miljöpartiet har alltså i sitt budgetförslag för utgiftsområde 4 samma totalram som regeringen. Däremot har vi gjort en liten omfördelning inom ram år 2001 och 2002. Det har vi gjort därför att vi anser att SÄPO kan omorganiseras och gå in i den vanliga polisen. Då överför vi 100 miljoner vartdera året.

Behovet av detta påpekade Miljöpartiet under förra mandatperioden. Det är mycket glädjande att detta nu kommer till stånd. Därför har vi i detta betänkande endast en reservation för år 2001 - då anser vi att detta skulle kunna föras över. Men eftersom budgetförslagen för de kommande åren är preliminära kan det mycket väl hända att det finns andra myndigheter inom utgiftsområde 4 som behöver tillskott av pengar. Jag återkommer till det senare. Det är ju inte endast budgetramarna som skall diskuteras här. Vi skall också göra en analys av rådande förhållanden och tendenser som särskilt bör uppmärksammas ute i myndigheterna för att kunna justera budgeten för kommande år. Räcker det anslag som vi diskuterar här för att tillförsäkra den enskilde rättssäkerhet och trygghet samt minska brottsligheten och öka tryggheten? Som jag sade i början räcker det inte att endast satsa pengar på polisväsendet, utan det gäller ju även de andra sektorerna. Varför en människa blir brottsling är också en evig fråga. Den analysen måste vi hela tiden göra. Forskningen sysslar också med detta område. Man finner att det är ett samspel mellan olika faktorer - biologiska, psykologiska och sociala - men man ser också en skillnad i förmågan till impulskontroll och empati. Vi måste satsa pengar för att lära barnen dessa två viktiga saker. Sedan är det, som har sagts här tidigare, också av betydelse hur dessa resurser - 22 miljarder - används och hur organisationen arbetar ute i verksamheten. Närpolisorganisationen har etablerats och stabiliserats efter den stora omorganisationen, och det är bra att den nu får ett höjt budgetanslag. Särskilt storstadspoliserna har fått en ökning. Här har Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet en reservation, där vi säger att även glesbygdens problem måste uppmärksammas när man gör en fördelning av medel. Det finns sådana faktorer - långa avstånd och andra problem - som också kan förfördela polismyndigheterna där ute. När polisstationen försvinner på orten och befolkningen upplever sig isolerad med långa avstånd och utan polisstation höjs det röster för att man skall använda brandstationens personal eller vakter. Det tar vi avstånd från. Vi tycker att sådana förslag är dåliga; vi tycker att det är nödvändigt med utbildad personal i polisiära frågor. Polisens arbetsstyrka skall ha ändamålsenlig personalstruktur, står det i regeringens proposition. För Miljöpartiet innebär det återanställning av administrativ personal och frigörande av polisresurser. Vi ser också att den organiserade, gränsöverskridande brottsligheten lyfts fram i alla sammanhang. Det beror mycket på EU-medverkan, anslutningen till Europol och Schengen, som tar mycket pengar som vi skulle kunnat använda i det svenska rättsväsendet. Och inte bara det - även brottsligheten inom EU byråkratin har nu blivit stor. Man pratar nu om att skapa en ny myndighet för att stävja den brottslighet som sker inom EU-byråkratin, där svinnet av medel är stort. Man försnillar, man mutar tjänstemän, och det anställs anhöriga och konsulter på helt felaktiga sätt. 35 miljarder är siffran bara för dessa oegentligheter. Det är stora summor. Därför skall man inrätta en särskild myndighet med många anställda för att komma till rätta med detta - det klarar inte kommissionen längre. Schengensamarbetet som ännu inte har börjat - det startar år 2000 - har redan nu, under de tre år vi har varit anslutna, kostat 17 miljoner. Och vi vet alltså inte slutsummorna för EU-samarbetet när det gäller brottslighet. De pengarna kanske vi skulle ha kunnat använda på bättre sätt. Tre fjärdedelar av alla brott är vardagsbrott - det kanske kan ge lite perspektiv. Det finns en reservation från Kristdemokraterna och Moderaterna när det gäller hur polisen skall prioritera sitt arbete. Det gäller då alla former av illegal vapenhantering. Visst, för Miljöpartiet är det en prioriterad uppgift att verka för att det totala antalet vapen i samhället minskar, både de legala och de illegala. Det är en väldigt viktig uppgift. Vi har en vapenutredning som har lämnat sitt betänkande. Miljöpartiet förväntar att regeringen med skyndsamhet bereder utredningens förslag och återkommer våren 1999. Tyvärr har det tidigare - för tio år sedan - presenterats en vapenutredning som det inte blev någonting alls av. Jag hoppas att denna vapenutredning inte går samma öde till mötes. När regeringen presenterar en proposition skulle man också kunna ta upp denna fråga, göra en analys och översyn och presentera hur det står till med de illegala vapnen. Domstolarna har ett anslagssparande. Det är väl inte direkt kris i domstolarna i dag, men regeringen har ambitionen att spara 200 miljoner. Det är inte lätt att spara detta belopp i domstolarna, har vi märkt. Det är inte så enkelt som att lägga ned hälften av tingsrätterna och göra stora enheter så att man sparar pengar. För Miljöpartiet är det viktigaste hur det inre arbetet i domstolarna, som är mycket ålderdomligt, skall kunna förändras och göras mer effektivt. Men eftersom detta är en mycket konservativ sektor har man inte så stor benägenhet att ändra det inre arbetet. Man har utbildningsplatser för domare, som gör de egentliga arbetsinsatserna, i stället för att ha fast personal som stannar på sina poster och blir effektiva. Jag har tidigare talat och skrivit om detta, och det är fortfarande aktuellt nu när man skall se över denna verksamhet och försöker åstadkomma effektivitet i den. I domstolarna har vi också ett annat institut som är viktigt för Miljöpartiet, och det är nämndemännen och nämndekvinnorna. Jag tycker att det är värdefullt att det kommer in fler i denna verksamhet, för det finns klagomål på att nämndemännen och nämndekvinnorna är för gamla. Det är bara pensionärer som jobbar här. Hur skall vi ändra det? Ett sätt kan vara att höja detta låga arvode. Jag säger att det kan vara ett sätt. En majoritet i utskottet står nu bakom skrivningen om att det skall göras en samlad översyn av nämndemäns och nämndekvinnors och även jurymäns och jurykvinnors ekonomiska villkor. Jag vill påpeka att Miljöpartiet inte har förbundit sig att göra någon höjning av arvodena, utan att vi vill att man först skall göra denna översyn. Sedan får vi ta ställning. Utskottet har under många år sagt att det är en viktig uppgift, att det är önskvärt att det sker en översyn och att man vill göra förändringar, men att det statsfinansiella läget inte är sådant att man kan göra det. Men någon gång måste vi ju ta tag i problemet! Antingen får vi beskedet att det absolut inte går, eller så får vi veta att regeringen kan tänka sig att göra några prioriteringar. Det är det som det gäller. Man håller ändå på departementet på med en översyn när det gäller inkomstbortfallet. När det gäller kriminalvården ser jag också problem. Det finns två verksamheter när det gäller utgiftsområde 4 där jag ser problem. Det är kriminalvården, och det är åklagarväsendet. Vi får kanske återkomma med lösningar. Det blev en för häftig nedläggning av anstalter och häkten. Det sade Miljöpartiet också när den frågan var uppe. Nu är det en flaskhals, därför att det inte finns så många platser att ge dem som är dömda. De samlas på häkten under alldeles för lång tid. Sedan finns det inte riktiga ställen att placera dem på om man vill differentiera. På vissa ställen, bl.a. i Göteborg, får anhållna sitta längre perioder på häktet. Man följer inte den regel som säger att de skall vara ute på anstalt senast en vecka efter domen. Även i häktet blir det så fullt på grund av denna flaskhals att fylleceller får tas i bruk. Det finns sådana som får vistas i fyllecell i tre dygn. Det är inte något som vi kan acceptera när det gäller personer som redan är i ett påfrestat psykiskt läge. Det är inte ovanligt att personer ute på anstalter bygger hierarkier. Man har också svårigheter att flytta och skingra dessa personer därför att det inte finns platser som man kan flytta dem till. Det måste enligt Miljöpartiets syn finnas en viss överdimensionering för oförutsedda händelser, annars brakar systemet ihop med svåra konsekvenser både för anställda och interner. Det krävs också flera allmänna platser på anstalter, så att det blir möjligt att öka genomströmningen på häktena. Då kommer redan dömda ut och lämnar en plats till anhållna. Dessutom har kriminalvården haft ett stort anslagssparande, som fortfarande gäller. Frågan är om man inte har sparat för mycket. Det har även förts över pengar till andra verksamheter. Efter att vi i Miljöpartiet skrev denna budgetmotion har det även framkommit att förståndshandikappade döms till fängelse, vilket självklart är en synnerligen olämplig miljö för dem. Detta är mycket upprörande. Jag hoppas att utskottet kommer att ta tag i denna fråga framöver. Det som är glädjande i denna budget, fru talman, är att miljöbrotten äntligen har tagits på allvar. Man håller hos Riksåklagaren på att utarbeta en nationell strategi. Jag måste säga att idogt arbete ändå lönar sig till slut. Jag är mycket nöjd med utvecklingen och att miljöbrotten lyfts upp och tas på allvar. Det gäller även oljeutsläppen. En rapport utarbetas. Vi hoppas att vi får tillbaka den med radikala förslag, så att även dessa utsläpp kan stävjas. Ekobrottsmyndigheten driver också en mycket positiv verksamhet, som jag tror kommer att visa sig vara bra i längden när den har kommit i gång. Den har nyss invigts. Denna verksamhet är också bra.

Fru talman! Kia Andreasson sade att Miljöpartiet hade uttryckt sin negativa inställning mot nedläggning inom kriminalvården. Prata kan man, men Miljöpartiet stod bakom besparingarna som skulle genomföras just genom nedläggningar inom kriminalvården. I början av Kia Andreassons anförande tycker jag att vi väldigt klart och tydligt fick beskrivet skillnaden mellan bl.a. Miljöpartiets kriminalpolitik och den moderata kriminalpolitiken. Kia Andreasson kritiserade den moderata kriminalpolitiken. Det som var fel var att den huvudsakligen lutar sig på familjen som brottsförebyggare. Jag måste fråga var i all världen man annars huvudsakligen skall luta sig. Självfallet skall man inte huvudsakligen luta sig mot familjen om man tror att nästan alla föräldrar saknar förmågan att vara bra värdeöverförare för sina barn. Men när man är övertygad, som vi moderater, om att nästan alla föräldrar är mycket bra normöverförare måste man rimligen bygga en kriminalpolitik på den bästa basen för normöverföring, och därmed för brottsförebyggande arbete, nämligen föräldrarna. Om man inte gör det finns ingenting annat än att ha rättsväsendet som bas. Men jag har förstått att inte heller Kia Andreasson vill ha det som den huvudsakliga basen för ett bra brottsförebyggande arbete. Jag skulle gärna vilja få förklarat om Kia Andreasson anser att nästan alla föräldrar är bra normöverförare eller om hon anser att nästan alla föräldrar är odugliga som normöverförare.
Fru talman! Det är just det som skiljer Moderaterna från Kristdemokraterna. Kristdemokraterna talar om föräldrar och vuxna, medan moderaterna oftast eller alltid talar om familjen i debatterna. Vad är då familjen? Det låter som om det är en helig institution. Vad menas med familjen? Det var detta uttryckssätt som jag anmärkte på. Vi är överens om att det gäller vuxna och föräldrar, men jag tycker att det är anmärkningsvärt att man i alla sammanhang tar fram och hävdar just familjebegreppet. Det finns, som Gun Hellsvik vet, nästan inga kärnfamiljer, om det nu är det man menar. Det kan vara bra om Gun Hellsvik förtydligar vad familjen är för moderaterna. Familjen finns inte på det viset i dag. Det finns väldigt många ensamstående föräldrar med barn. Den andra parten finns på långt avstånd eller har över huvud taget inte någon kontakt med barnen. Det var detta sätt att uttrycka sig i debatten som jag poängterade. Det är självklart så att vuxna och föräldrar med stöd och hjälp alltid är en resurs och bra för barn. Jag har också sagt att vi vill lägga pengar från andra sektorer på att stödja detta föräldraskap.
Fru talman! Det är lite synd när en debatt så tydligt visar att fördomar gör att man inte lyssnat på vad som sagts vare sig nu eller tidigare. Vi moderater talar mycket om familjen på grund av att vi menar att familjen är viktig. Men om Kia Andreasson hade lyssnat och tagit till sig vad vi hela tiden har sagt hade hon hört att vi pekar på att alla vuxna runt ett barn är av betydelse. Jag vill bara påminna Kia Andreasson, om hon har glömt det, om vilket parti som först ensamt men numera tack och lov med stöd från flera - dock ännu icke en majoritet - försökte skapa ett intresse i Sverige för den nyzeeländska modellen, som bygger på den utvidgade familjen. Jag hoppas att Kia Andreasson nu kan hålla i minnet att vi moderater i början var ensamma om detta förslag. Då räcker det med det lilla exemplet för att Kia Andreasson skall förstå att vi inte kommer någon vart om inte hela vuxenvärlden ställer upp.

Fru talman! Varför säger då inte moderaterna föräldrar eller vuxna? Varför framhåller man ordet "familj" som ger utrymme för tolkningar? Varför kan man inte säga vuxna när det kan vara vilka vuxna som helst runtomkring, även avlägsna släktingar eller ansvarsfulla vänner till dem det gäller? Varför skall det tryckas på familjen hela tiden? Det är underligt, om vi nu menar samma sak.

Fru talman! Som ny riksdagsledamot med enbart två månader på nacken i den här kammaren och i utskottet har jag varit väldigt nyfiken och spänd på hur den här debatten skulle gå till. Jag har tagit några kvällar på mig till att försöka studera tidigare protokoll, för att följa hur debatten har varit. Då har jag gjort en fantastisk upptäckt, något som skiljer sig väldigt mycket från den lite lamslagna debatten i dag. Vänsterpartiet, och även Miljöpartiets Kia Andreasson, har nämligen varit väldigt på hugget när det gällt regeringens ställningstaganden i de politiska besluten. Nu säger man ja och amen till allt som står i propositionen. Kia Andreasson inledde sitt anförande med att tala om en fantastisk samsyn, och det tycker jag är väldigt trevligt. Det är viktigt att vi kan ge beskedet till våra väljare att när det gäller rättsväsendet finns det en samlad uppfattning om vad som är värdefullt för att kunna trygga familjer, unga människor, föräldrar och vuxenvärlden - kort sagt: samhällsmedborgarnas trygghet i vårt samhälle. Men så säger Kia Andreasson att det som skiljer oss åt är uppfattningen om det hon kallar familjen. Då måste jag få fråga Kia Andreasson om hon inte har en något förlegad uppfattning om vad en familj verkligen är. Det uttryckte hon också i sitt inlägg här. Familjen kan faktiskt se ut på väldigt många olika sätt. Och de är ju så: De allra bästa överförarna av värderingar och normer är vuxenvärlden, oavsett om det är föräldrar eller andra ansvarsfulla vuxna som finns i den unges omedelbara närhet. Det här är oerhört viktigt. Kia Andreassons parti gick också ut väldigt starkt i valrörelsen med att familjen - eller föräldrarna, eller vuxenvärlden - hade en stark betydelse i det brottsförebyggande arbetet.
Fru talman! Jag glömde att yrka bifall till reservation 7, vilket jag gör nu. Jag tycker, fru talman, att jag har svarat Gun Hellsvik om vad vi menar. Men familjen kan uppfattas, när man trycker på ordet "familj", som en institution. Där har vi skillnaden - familjen som en institution som alltid kan uppfylla de krav som ställs när man skall uppfostra unga och barn. Det är det jag vänder mig emot, så att vi får det rätt. Jag menar att det är andra vuxna, och på ett annat sätt, som är värdefulla ute i samhället, där vi kanske också har haft en annan syn på hur man skall satsa pengar. Det är det jag menar. I familjen som institution, sade jag, finns det också saker som t.ex. övergrepp som tidigare inte har kommit ut eftersom familjen har varit en sluten grupp med patriarkal struktur. Nu har den luckrats upp, och det har visat sig att man kan leva på många olika sätt där många andra vuxna är viktiga.
Fru talman! Kia Andreasson sade att även Centern var med på reservation 3 när det gällde särskilt glesbygdsstöd. Jag tycker att det är viktigt att här säga att man skall vara trygg var man än bor, och det här är en otroligt viktig fråga för oss från Centerpartiet. I den besparing som har skett är det faktiskt glesbygden som har drabbats hårdast. Man har stängt polisstationer, eller också har man bara öppet på kontorstid, och detta har lett till stora besvärligheter just i glesbygden. Likaväl som man har stöd till storstäder instämmer jag i att man skall ha särskilt glesbygdsstöd.

Fru talman! Jag trampar visst på tår när jag pratar om familjen. Jag gjorde en analys av vad som var skillnaden när jag lyssnade på de olika företrädarna och läste reservationer och yttranden. Då fann jag att vissa partier pratar om vuxna och den sociala sektorn i samhället. Något parti, Moderaterna, pratar endast om familjen. Jag gjorde den analysen att det fanns en skiljelinje. Det har jag gett uttryck för, och det står jag för. När det gäller EU har jag här en tidningsartikel där det står: Skärpt kamp mot bedrägerier - EU kommissionen vill inrätta särskild polis mot fusket. Detta har vi också fått återkommande rapporter om. Vidare står det: Nu skall en ny bedrägeripolis inrättas. Detta nya, fristående organ skall få 300 anställda. I dag är de bara 100. Det är alltså en tredubbling i ett nytt organ, en ny bedrägeripolis som skall stävja allt fusk och alla bedrägerier inom byråkratin. Är det inte anmärkningsvärt? Är det inte våra skattepengar som går till detta? Det var det jag anförde.

Fru talman! Nej, det är behövligt att ha ett samarbete också mot internationell brottslighet. Det är absolut nödvändigt att ha Ekobrottsmyndigheten som en stark resurs för detta. Men vi måste göra en analys av den brottslighet som vi håller på att involveras i också när det gäller EU. Vi kan inte bara vara okritiska. Vi måste också se vad som sker. Det var det jag påpekade. Den internationella gränsöverskridande brottsligheten behöver analyseras. I det senaste numret av BRÅ:s tidning Apropå står det en mycket intressant artikel om denna brottslighet. Forskare i Finland och även Rikspolisstyrelsen i Sverige säger att den bild som många har fått och som har framställts i tidningar av att det är en hierarkiskt uppbyggd maffiaorganisation inte alls stämmer, utan det är på ett helt annat sätt. Då måste vi också anpassa och analysera denna brottslighet, så att den inte tar överhand, och så att vi inte satsar för stor mängd budgetpengar på denna brottslighet när ändå, som jag sade, tre fjärdedelar är vardagsbrottslighet som kanske inte begås av dessa nätverk och ligor som rör sig över nationsgränserna. Det är viktigt att ta reda på det. Det tyckte jag att jag ville ha sagt.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

Först kan jag inte låta bli att kommentera Gun Hellsviks inledningsanförande, där hon talar om en nedmontering av rättsväsendet under den socialdemokratiska regeringen. Det är verkligen ingen nyanserad beskrivning. Vi kan allihop minnas den besparing som gjordes under den borgerliga regeringen. Det var 500 miljoner kronor som sparades på polisväsendet, och det låg också till grund för den ekonomiska situation som polisen senare har drabbats av. Man har drabbats av besparingar, det är riktigt. De har varit nödvändiga efter de borgerliga regeringsårens underminering av statens finanser, vill jag hävda. Vidare tog Gun Hellsvik upp och trodde sig veta att svenska folket sluter upp bakom den moderata kriminalpolitiken. Det torde i så fall bero på att moderaterna inte tydligt har förklarat och talat om att man inte tillmäter välfärdens utveckling någon betydelse i kriminalpolitiken. Finansieringen av de ökade resurserna till rättsväsendet måste säkert gå ut över människors sociala och ekonomiska villkor. Det kunde vara intressant att veta hur Moderaterna, Folkpartiet och kd finansierar den kraftiga utökning som man vill ha till stånd när det gäller rättsväsendet. Jag vill också i långa stycken instämma i det som Fru talman! Kriminalpolitikens överordnade mål är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Alla människor har rätt att känna trygghet. Ingen skall behöva känna fruktan för att bli utsatt för brott. Vi socialdemokrater är övertygade om att den viktigaste grunden för att uppnå målet att minska brottsligheten är en politik som leder till välfärd. Den uppfattningen delas också av en del andra partier. Det handlar om vår förmåga att kunna bekämpa arbetslösheten, garantera rätten till en bra skola, trygg vård och omsorg. Vi delar uppfattningen om familjens betydelse för barnens utveckling vad avser normer och levnadsregler. Men vi vill tillägga att den trygghet som föräldrar kan förmedla till sina barn också är avgörande för barnens positiva utveckling. Det förutsätter dock att familjen känner social och ekonomisk trygghet. Det är därför välfärdens utveckling är av så stor betydelse. Vi är av den uppfattningen att ökade skillnader mellan människor, socialt, ekonomiskt, kulturellt och utbildningsmässigt, skapar en grogrund för kriminalitet. Vi anser således, som utskottet ger uttryck för i betänkandet, att den formulering av den kriminalpolitiska inriktning som moderaterna anför i sin motion är alltför inskränkt. Men en bra välfärd är naturligtvis inte tillräcklig. Skall vi bli framgångsrika i kampen mot brottsligheten ställer det också krav på att vi har ett rättsväsende som arbetar snabbt och effektivt under kompetent personal och ledning, att arbetsmetoderna är rationella och att modern teknik tas i anspråk. Det kräver också att lagstiftningen är modern och ändamålsenlig. Ett självklart krav på rättsväsendet är att brott utreds och att lagföring sker inom rimlig tid. Att en snabb reaktion sker från samhällets sida när det gäller främst unga lagöverträdare är oerhört viktigt. Tidiga, förebyggande insatser är av stor betydelse, liksom krafttag mot alkohol och drogmissbruk. Viktigt är också att brottsoffrens intressen tillvaratas på ett bättre sätt än i dag. Fru talman! Även om brottsnivån kan vara något lägre i Sverige vid internationell jämförelse inger ökningen av vissa brott stor oro, t.ex. våldsbrott, narkotikabrott och den gränsöverskridande organiserade brottsligheten. Dessa brott, liksom den ekonomiska brottsligheten, den MC-relaterade brottsligheten, brott med rasistiska inslag, våld mot kvinnor och övergrepp mot barn är och bör vara prioriterade i det brottsbekämpande arbetet. Regeringen har under de gångna åren initierat ett omfattande reformarbete inom rättsväsendet, i syfte att skapa ett förstärkt rättsväsende som är anpassat till dagens samhälle, men som också har förmåga att möta morgondagens problem. En hel del har åstadkommits i den riktningen, men det återstår självklart mycket att göra. Detta har kunnat ske trots en ansträngd ekonomisk situation, eller kanske är det så att den ekonomiska situationen har tvingat fram nödvändiga förändringar i en snabbare takt än som eljest varit möjligt. Betydande förstärkningar har kommit rättsväsendet till del, men visst finns det anledning att känna en viss oro för framtiden. Vi tycker därför att det är viktigt att regeringen noga följer utvecklingen och i det här sammanhanget är naturligtvis uppföljning och utvärdering av verksamheten viktigt. Avvägningar måste dock göras mellan olika satsningar. Som jag inledningsvis tog upp är välfärdens utveckling en lika viktig prioritering i det här sammanhanget. När det gäller prioriteringarna inom rättsväsendet vill jag utan att gå in på detaljer, eftersom det utförligare beskrivs i propositionen, nämna några saker. När det gäller narkotikabekämpningen har regeringen under året lämnat en narkotikapolitisk redogörelse till riksdagen och därtill tillkallat en narkotikapolitisk kommission som har till uppgift att dels utvärdera samhällets insatser på det narkotikapolitiska området, dels komma med förslag på effektiviseringar, både när det gäller lagstiftningsområdet och samhällets övriga åtgärder. Inom polisen har gatulangningsgrupper inrättats, och andra grupper har inriktat verksamheten på att bekämpa detaljhandeln för att motverka nyrekryteringen av missbrukare. Inom närpolisen bedrivs såväl drogförebyggande arbete som spaning mot och utredning av narkotikabrottsligheten. Likaså kan nämnas att polisens och tullens beslag av narkotika och dopningsmedel ökat. Lagstiftning när det gäller syntetiska droger kommer inom kort att behandlas av riksdagen. Otillfredsställande är dock att utredningsbalanserna ökat vad avser dessa brott. När det gäller den gränsöverskridande brottsligheten är det internationella samarbetet utomordentligt viktigt. Här kan nämnas inrättandet av Europol, Schengenkonventionen, som omfattar såväl polisiärt som rättsligt samarbete, och Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöområdet. Nyligen har regeringen tillsatt en kommitté för att utreda polisens organisation för att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten. På ekobrottsområdet kan nämnas inrättandet av en ekobrottsmyndighet som syftar till att få en effektivare och slagkraftigare organisation. Det torde vara för tidigt att avvisa den nya myndighetens möjligheter i sammanhanget, såsom framförs i en reservation från moderaterna. Hade den samverkan mellan berörda myndigheter som tidigare fanns visat sig skapa de bättre förutsättningarna för en effektivare brottsbekämpning på det här området hade en förändring av organisationen naturligtvis inte behövt äga rum, men så var ju inte fallet. Viktigt att nämna är också den lagstiftning som har skett på ekobrottsområdet. När det gäller våldet mot kvinnor, som oftast utövas i hemmet mellan nära anhöriga, vill jag här nämna det beslut som riksdagen under året fattat och som innebär ny och skärpt lagstiftning, förebyggande åtgärder och insatser för att förbättra myndigheternas bemötande av utsatta kvinnor. Av särskilt stort värde är ett förbättrat myndighetssamarbete. Fru talman! Jag har här kortfattat försökt att beskriva de åtgärder som vidtagits på några av de prioriterade områdena. Det är fredag eftermiddag och tiden medger inte en utförligare redovisning av vad som gjorts på övriga delar, men detta återfinns både i propositionen och i betänkandet. Fru talman! Även inom polisväsendet har omfattande förändringar ägt rum. Också här återstår en hel del. Det handlar om dels förbättrad utredningsverksamhet, dels utveckling av arbetsformer och metoder, dels höjd kompetens, dels ett bättre utnyttjande av moderna teknik, dels förläggning av polisens arbetstider osv. Polisen sliter fortfarande med att få ett effektivare utnyttjande av de ekonomiska resurserna. Dock kan konstateras att man har nått en bra bit på vägen, och man räknar med att vid 1999 års utgång skall man vara nere inom anslagets ram för polisväsendet som helhet. Riksrevisionsverket har emellertid i sin granskning påpekat att det fortfarande finns en betydande rationaliseringspotential. Regeringen har nu också aviserat att man inom kort kommer att uppdra åt Riksrevisionsverket att utvärdera rationaliseringsarbetet. En viss oro har uttryckts från polisens sida vad avser den ekonomiska situationen inför åren 2000 och 2001, då de engångsvisa medlen minskar. Men som framgår av betänkandet ser utskottet inte någon anledning att nu ta ställning till de preliminära ramarna för åren efter 1999. Beträffande utredningsverksamheten är det angeläget att man kan påskynda genomströmningstiderna och att arbeta av de balanser som finns. Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete på området och ett nära samarbete sker mellan åklagar och polisväsendet. Utöver utredningsverksamheten har åtgärder vidtagits och framsteg gjorts beträffande arbetsorganisation och arbetsmetoder. Åtgärder har också vidtagits beträffande arbetstiderna så att dessa bättre anpassats till verksamhetens behov. Ett omfattande kompetensutvecklingsprogram pågår, och nyttjandet av modern teknik har förbättrats. Fru talman! Jag har i mitt anförande inte försökt att måla en överdrivet ljus bild av rättsväsendets utveckling. Det återstår mycket att göra. Men jag vill inte heller förringa det arbete som faktiskt pågår och de resultat som har uppnåtts.

Fru talman! Margareta Sandgren försökte sig på det gamla tricket att få det att låta som att dagens problem i rättsväsendet beror på den borgerliga regeringen 1991-1994. Men under de borgerliga åren ökade antalet poliser med 1 600. Antalet anställda inom polisväsendet har minskat med väsentligt fler under de senaste fyra åren. De besparingsbeslut som har fattats har icke haft stöd av Moderata samlingspartiet. Margareta Sandgren talade om välfärd och dess betydelse. Jag vill påstå att människor inte kan känna välfärd om de inte kan känna trygghet mot brott. Jag vill också påstå att människor inte känner välfärd när de upptäcker att lönen inte räcker till månadens slut på grund av att så mycket har gått till skatten, så att de får gå till socialbyrån och be om extrapengar. Det är inte välfärd. Sedan kom Margareta Sandgren in på segregationen, som är en viktig och allvarlig fråga. Där har vi skäl att fundera och lära oss. Var har vi den stora segregationen? Jo, i Miljonprogrammets områden. Vem var det som drev fram dem? Vem är det som hela tiden har älskat storskalighet och yttre effektivitet? Egentligen räcker det med att påminna om att de 50 åren av efterkrigstid har - med undantag av nio år - helt dominerats av socialdemokratisk politik. Så det finns kanske skäl till lite självrannsakan och fundering över vilken politik som har skapat det segregerade samhälle som vi i dag tyvärr har i Sverige.
Fru talman! Gun Hellsvik sade att jag återigen tog upp besparingen av de 500 miljoner kronorna medan man under de borgerliga åren faktiskt ökade antalet poliser. Det berodde väl på att man inte gjorde någonting åt denna besparing, och då kunde antalet poliser öka. Men det var ju så att var fjärde polis var anställd på kredit, eftersom man var tvungen att låna till verksamheten. Segregationen finns och den har accelererat under senare år. Det beror också på att vi har haft en ekonomisk situation i samhället som har inneburit hög arbetslöshet med efterföljande effekter. Om jag förstod Gun Hellsvik rätt var hon bekymrad över den ökande segregationen. Gun Hellsvik talade om skattesänkningar. Men om man skulle genomföra de skattesänkningar som moderaterna har föreslagit skulle det inte finnas några resurser kvar till välfärdssamhället och till att utjämna ojämlikheterna i samhället.
Fru talman! När det först gäller besparingen tycker jag att Margareta Sandgren skall läsa på när de olika besluten fattades. Det är riktigt att det skedde en besparing på 175 miljoner under de borgerliga åren, men det var allt. Segregation har som sin motsats möjligheten till rörlighet och öppenhet i samhället. För att det skall fungera, för att människor skall ha möjlighet till rörlighet skall man inte inbilla sig att det styrs uppifrån, utan man måste skapa förutsättningar så att även människor utan ekonomiska resurser har rörlighet. Det är mycket intressant att studera effekterna av skolpengens införande under de borgerliga regeringsåren. När det gäller Stockholms län är barn från invandrarfamiljer kraftigt överrepresenterade bland dem som valde en annan skola än den närmaste skolan, och då har man bortsorterat skolor som bygger på speciell religiös grund eller där man har en särskild etnisk grund. Jag tycker att Margareta Sandgren borde ta till sig detta och fundera över om man inte åter skall ge makten till människorna, om vi över huvud taget skall kunna bryta den segregation som finns. Vill man inte gå den vägen, har man därmed sagt att dessa människor inte har någon kraft. Men de har också - i de flesta fall - stor egen kraft. Låt oss se till att de får släppa loss den.

Fru talman! Margareta Sandgren ifrågasatte om vi kristdemokrater hade budgeterat vår programförklaring när det gäller kriminalpolitiken. Visserligen kan budgetprocessen vara något förvillande och ibland t.o.m. förvirrande, men jag tror nog att Margareta Sandgren är väl medveten om att alla partier naturligtvis måste lägga fram ett budgetalternativ i sina förslag. När det gäller välfärd har jag även tidigare citerat vad regeringen skriver i sin budgetproposition, och som Margareta också återkom till, nämligen att en effektiv kriminalpolitik bara kan drivas inom ramen för en allmän välfärdspolitik. Det som är kännetecknande för socialdemokratisk politik är att välfärd är själva lösenordet. I dagens samhälle är det viktigt att komma ihåg att det faktiskt finns andra värden än de materiella. Det finns immateriella värden som får allt större betydelse för svenska folket. Visst är det viktigt att garantera att människor har en ekonomi som gör att de kan känna sig trygga. Men det finns faktiskt också de som har väldigt feta plånböcker och som ändå inte känner någon trygghet.
Fru talman! Det är riktigt att Kristdemokraterna får lägga fram ett alternativ till budget, men jag frågade varifrån ni tar pengarna och var sänkningarna sker för att ni skall kunna öka resurserna till rättsväsendet i den omfattning som ni har föreslagit. Ragnwi Marcelind får det att framstå som att välfärdspolitik är något fult och inte något bra. Men vad välfärdspolitik handlar om är ju att ge människor lika förutsättningar. Man skall kunna leva både socialt och ekonomiskt tryggt i det här landet, och det skall omfatta alla människor. Jag är alldeles övertygad om att den som har en fet plånbok har betydligt större valfrihet än den som har en plånbok som inte innehåller några pengar alls. Därför är det så viktigt att vi försöker utjämna klyftorna i samhället, att vi på olika vägar gör det möjligt för människor att välja men också att känna trygghet. Detta är vad välfärden handlar om.
Fru talman! Inte ens valfrihet, Margareta Sandgren, innebär därmed att man känner trygghet. Man kan inte dra ett likhetstecken med att det är det som har det högsta värdet i en människas liv. Det är viktigt att se att det i livet finns andra värden än de materiella. När det gäller budgetprocessen gör vi i olika partier olika prioriteringar av vad vi vill lyfta fram som viktigt just utifrån vår politik. Här har vi helt enkelt gjort andra prioriteringar än Socialdemokraterna och därmed kunnat tillskjuta 380 miljoner utöver regeringens förslag. Jag skulle kunna ha en lång redovisning om varifrån pengarna tas, men jag hänvisar till vårt motionsalternativ.

Fru talman! Jag noterade tillfredsställd vad Margareta Sandgren sade, nämligen att det är viktigt att brott utreds. Det välkomnar jag, därför att som det är i dag läggs utredningar på hög och avskrivs. Medborgarna tappar förtroendet för rättsväsendet. Man struntar i att göra anmälningar, därför att det ändå inte leder till någonting. Det kan tyckas vara småbrott, men det måste ju stämmas i bäcken för att det skall bli resultat. Därför välkomnar jag Margareta Sandgrens inlägg om att brott skall utredas.

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att tydligt gå ut och tala om detta för medborgarna, för jag upplever att det är en stor oro ute bland folk. De menar att det inte är lönt att göra anmälningar därför att det händer ändå ingenting. För att få rätsida på detta måste man börja utreda även om det är fråga om småbrott.

Fru talman! Efter att ha lyssnat på replikskiftena och debatten om normer och värderingar och om familjens roll eller inte är det ganska tråkigt att jag har skrivit ett manuskript, för jag känner mig ganska frestad att gå in i den debatten. Jag måste nog, trots mitt manuskript, säga att jag blir något förvånad när jag lyssnar på Kia Andreassons uppfattning. Jag vill ställa en fråga som osökt infinner sig, med all respekt för att man kan ha individuella uppfattningar, om familjen och familjens nästintill, om inte hemska roll så åtminstone obetydliga eller överspelade roll, styrd av patriarkatet. Är den representativ för hela det parti som Kia Andreasson i dag företräder i justitiedebatten? Eller är hon en udda fågel? Då må det väl vara hänt. Men man kan fråga sig om det finns lite mer av mångfald i detta gröna parti. Förhoppningsvis är det så, men det kan väl Kia Andreasson ge svar på. Fru talman! Det här är också intressant eftersom vi i går, som fru talmannen och vi andra känner till, hade möjlighet att högtidlighålla 50-årsminnet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I en av dessa artiklar, som bl.a. lästes upp i Storkyrkan vid en fin högtid, ingår just skyddet av familjen som en viktig punkt. Jag vet inte om Kia Andreasson skall ta tillfället i akt att ta avstånd från den artikeln här. Det borde hon logiskt sett göra utifrån vad hon sade tidigare. Men det kanske känns lite för besvärande. Så går jag över till det manuskript som jag hade författat. Jag har för avsikt att säga något om domstolsväsendet. Det ingår ju som en viktig i del i rättskedjan. Men det är en lite annorlunda länk jämfört med polis, åklagare och kriminalvård. Domstolarnas uppgifter är ju inte begränsade till att uppfylla samhällets kriminalpolitiska mål. En av domstolarnas allra viktigaste uppgifter är att värna rättsstatens principer. Därför har också domstolarna fått en särställning i förhållande till andra myndigheter, vilket uttrycks i grundlagen. Till skillnad från förvaltningsmyndigheter, t.ex. polis och åklagarmyndighet, lyder ej domstolarna under regeringen. Det är alltså en väldigt viktig rågång i rättsstaten. Jag får återkomma till detta lite senare. Det vore en överdrift att påstå att domstolsväsendet befinner sig i kris. Men att det finns påtagliga brister inom domstolsväsendet framgår ju klart både av regeringens budgetproposition och av det som utskottet sagt. Det gäller också utskottets "taleskvinna". Det har ju bara varit kvinnor här - bara och bara förresten, det är nog fint det också - som har företrätt de olika partierna. Det är alltså helt klart att det överallt finns en insikt om att det finns stora brister i domstolsväsendet. Vissa delar är det värre med än andra, det handlar framför allt om förvaltningsdomstolarna. Det handlar även om hovrätterna inom det allmänna domstolsväsendet. Det råder ingen tvekan om att de 50 miljoner kronor extra som Moderata samlingspartiet har föreslagit hade gjort utomordentligt stor nytta i detta domstolsväsende. Det uppvisar ju ärendebalanser, målbalanser, som gör att enskilda inte får sin rätt prövad. Man kan få vänta i åratal. Det gäller framför allt inom förvaltningsdomstolsväsendet. Det är ganska anmärkningsvärt att man så relativt lättvindigt kan säga nej till de 50 miljonerna. Dessutom har man, vilket jag strax återkommer till, en ambition att spara ytterligare ett par hundra miljoner kronor i domstolsväsendet. Den bilden verifieras av både regeringen i propositionen och utskottsmajoriteten. Det finns en del saker att göra inom den befintliga organisationen. Det talas ju mycket om att man behöver organisera om domstolsväsendet. Vi har bl.a. i reservation 5 pekat på åtgärder för att komma till rätta med problemet med inställda huvudförhandlingar. Jag skall inte gå in närmare på det. Vi har tidigare lagt fram förslag om detta. Riksrevisionsverket har i en rapport redovisat brister i bl.a. delgivningsprocessen. Vi är förvånade över, det vill jag gärna säga, att inte regeringen trots att utskottet så tydligt har pekat på de här problemen, där är vi ju ense på det sättet, återkommer med förslag i syfte att effektivisera så att det blir ett lägre antal inställda huvudförhandlingar. Fru talman! Det har diskuterats mycket om behovet av att reformera domstolsväsendet. Flera utredningar har varit på gång under de senaste åren. En hel del beredningsarbete pågår i Regeringskansliet. Den kanske mest uppseendeväckande, den som har låtit tala mest om sig, är Domstolskommittén. Den fick i uppdrag att med ett besparingsbeting på 200 miljoner kronor åstadkomma förändringar inom framför allt förstainstansen. Ett förslag i, och en utgångspunkt för, direktiven var att man skulle göra en mycket kraftfull neddragning av antalet tingsrätter. Domstolskommittén fick som bekant förändrade direktiv, reviderade direktiv. Men den lyckades ändå inte klara av frågan och leva upp till direktiven att få någon form av politisk majoritet för att kraftfullt reducera antalet tingsrätter. Man skildes från denna uppgift efter att ha bett att få slippa den - gånge denna kalk ifrån oss. Man fick i uppgift att slutföra vissa saker när det gäller beredningsorganisationen och utbildningsfrågor för notarier och domare. Sedan skulle det material som Domstolskommittén hade arbetat ihop, och det var ett ganska ansenligt material, sammanställas och inlevereras till departementet. Där skulle beredning ske i annan ordning. Det är en ganska gedigen lunta; Domstolsorganisationen, en sammanställning från grundmaterial från 1995 års domstolskommitté . Beredning i annan ordning låter ju lite intressant. Nu är frågan: Vad gör man då när det politiska systemet så klart har markerat att man inte vill veta av en kraftfull nedläggning av tingsrätter? Departementschefen har låtit antyda att hon skall komma igen, som hon uttrycker det. Hon skall få igenom detta i annan ordning. Regeringskansliet kan ju ta del av vad vi säger i protokollets form, men det hade i och för sig varit av glädje och intresse om någon i regeringen hade bevärdigats delta i denna debatt oaktat den nu sker på eftermiddagen på fredagen. Men det finns ju som sagt, fru talman, protokollets form för att ta del av vad vi säger i parlamentet. De här uppgifterna - att hitta en form för hur man skall spara pengar och, som man antyder, lägga ned ett antal tingsrätter - har uppdragits åt den tidigare expeditionschefen, numera generaldirektören, i Domstolsverket. Generaldirektören har organiserat om Domstolsverket. Jag säger att det är generaldirektören som har gjort det, för det har uppenbarligen inte dragits i styrelsen. Man har tillskapat en extra enhet, en utvecklingsenhet. Inom den enheten, fru talman, finns det en liten specialgrupp som skall vara någon form av tankesmedja, om man får uttrycka det så, för att utveckla domstolsväsendet. Den skall rationalisera detta och, kan man ana, lägga ned ett stort antal tingsrätter. För att ytterligare markera specialfunktionen kan man inte sitta i Jönköping med den här gruppen. Dessa människor är så kvalificerade att man måste sitta nära departementet. Man har kommit över ett kontorsutrymme på Riddarholmen - förmodligen inte helt gratis. Där tänker man nu smida och utveckla underlag för att förändra domstolsväsendet. Det här tycker jag, fru talman, reser vissa principiella frågor med tanke på domstolarnas klara särställning när det gäller att vara separerade från regeringsmakten. Går det nu inte att ha de olika verk som utlokaliserades i landet? Kan man inte hålla funktionerna kompletta ute på dessa orter? Måste det nu tillskapas speciella enheter i Stockholm? Detta är Domstolsverkets beslut, som dock inte är styrelsebeslut, det vill jag markera. Det hade varit intressant att ta upp denna punkt i Domstolsverkets styrelse. Skall det här bli stilbildande nu, att ämbetsverken börjar tala om att de inte klarar att vara lokaliserade ute i landet utan måste tillskapa enheter i Stockholm? Vad innebär det för framtiden? Någon har lite elakt påstått att det här är ett elegant sätt att lösa problemen med rekrytering av generaldirektörer och att lösa deras bostadsproblem. Men så simpelt kan det väl, fru talman, knappast vara som att det skulle vara en lösning på en sådan sak? Men det ställer ett antal frågor på sin spets. Det skulle vara utomordentligt intressant om socialdemokratiska företrädare här kunde ge lite besked på den punkten. Hur ser de på att Domstolsverket skaffar sig en sådan här specialavdelning? Fru talman! I sakfrågan utvecklar vi i reservation 8 frågan om hur vi ser på reformarbetet inom domstolarna. Vi är absolut mot en omfattande nedläggning av tingsrätter. Där har vi en gemensam reservation med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Vi menar att det finns många andra sätt att gå vidare på. Vi antyder bara kortfattat att man på sikt kan tänka sig sammanslagningar mellan de olika domstolarna, förvaltningsdomstolarna och de allmänna domstolarna. Men det är utomordentligt trist att det över hela denna debatt, över hela detta behov av att reformera, svävar ett hot mot de små tingsrätterna. Det gäller Ljungby. Det gäller Åmål, som diskuterades i en interpellationsdebatt som Gun Hellsvik var uppe i den 27 november. Över Stenungsund och Värnamo, jag skulle kunna fortsätta den här uppräkningen, svävar nu svärdet. Skall statsrådet Laila Freivalds och den här beredningsprocessen i utvecklingsenheten i Domstolsverket se till att man utan riksdagens agerande och mot den politiska majoriteten lägger ned ett stort antal väl fungerande domstolar? Jag skulle vilja ställa en fråga till Socialdemokraternas företrädare. När riksdagen har sagt nej och när politikerna inte vill gå vidare i denna process, är avsikten då att gå runt riksdagen, bereda detta i annan ordning och komma med förslag i en annan ända? Fru talman! Regeringen har möjlighet att ändra domsagoindelning. Då kan den bakvägen, trots att det i denna riksdag finns en majoritet mot en stor indragning av små tingsrätter, göra dessa förändringar. Om man går tillbaka i historien kunde man redan i slutet av 60-talet läsa om problemen med att lägga ned små tingsrätter. Det är förvisso inte lätt. Men, fru talman, det är alltid mycket enklare att i en parlamentarisk demokrati reformera i samklang, i en dialog, med parlamentet än att tycka att parlamentet utgör ett besvärande inslag som man måste gå runt, vilket jag inte tror väcker någon respekt om man skall reformera. Och en reformering på vissa områden är nödvändig. Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att det finns en sak som gläder mig speciellt i betänkandet, nämligen konstaterandet att vi nu har fått gehör för en översyn av ersättningarna till nämndemännen. Det tycker jag är bra. Alice Åström tillhör ju minoriteten, reservanterna. Det hade varit roligare om alla partier hade kunnat ställa sig bakom detta. Men Alice Åström pekade på att ett skäl till att hon inte kunde ställa sig bakom detta var att vi inte hade specificerat nivån på förändringen av arvodena. Men en förutsättningslös översyn kräver ju faktiskt en viss öppenhet, och jag tycker att det är beklagligt att Alice Åström inte kunde sälla sig till denna skara. Miljöpartiet och Kia Andreasson har sällat sig till majoriteten. Och det är glädjande att se att majoritetens treenighet inte fungerar helt utan att det finns vissa sprickor i den. Vi kommer nogsamt, även i andra sakfrågor, att följa hur denna treenighet kommer att utvecklas under våren, en nog så kritisk period i treenighetens samarbete. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de yrkanden som Gun Hellsvik tidigare under överläggningen har framfört.

Fru talman! Jag kunde inte tro att det skulle bli en så stor diskussion om att jag vågade anmärka på ordet familj. För att jag skulle ha en definition sprang jag ned och hämtade Bonniers svenska ordbok. Där står det att familj är detsamma som föräldrar och barn och eventuella andra släktingar i samma hushåll. Och det var detta institutionsbegrepp som jag anmärkte på. Jag tror inte att denna familj är nog för att lösa de problem med brottslighet som finns i samhället. Det var i detta sammanhang som jag tycker att Moderaterna betonar att det räcker med denna familj, de vuxna som finns i samma hushåll. Miljöpartiet anser - även andra partier anser det - att det behövs mer resurser i samhället för att förebygga brott bland unga. Det måste finnas fler institutioner med fler vuxna som bryr sig om barnen i samhället. Det behövs fritidsgårdar, dagis, extraföräldrar som avlastningshem, och annat som följer med detta synsätt. Enligt Miljöpartiets syn är alla samhällets vuxna, inte enbart de som ingår i familjen, en resurs för att ge barnen trygghet. Det kan inte isoleras till bara familjen och skolan. Det var där som grundsynen i ord skilde sig. Beträffande den andra frågan om nämndemännen ser Anders G Högmark genast en spricka i synsätt och säger att man skall följa den noga. Han har ett önsketänkande om att detta skall gå åt skogen. Men lägg märke till att hela utskottet har sagt att det är mycket viktigt. Det är inte någon spricka. Vi vill bara ha en översyn, och de andra kanske tror att det blir väldigt dyrt. Det är skillnaden.
Fru talman! Jag tror att Kia Andreasson med lite dimridåer nu försöker dra sig tillbaka. Och det kan hända att uttrycket inte var så lämpligt valt. Det vore faktiskt glädjande om vi vore överens om att vuxenvärlden har ett ansvar, och i vuxenvärlden ingår familjen - familjen kan vara mer eller mindre komplett. Då behöver vi inte diskutera detta mer. Men Kia Andreasson markerar så tydligt att hon inte ställer sig bakom just ordet familj, dessutom befläckat med lite av patriarkatets solkighet. Nu har vi hört detta. Det är alldeles uppenbart att oppositionen med glädje noterar sprickor i majoriteten. Det ligger ju i hela parlamentarismens idé. Och vi kommer nogsamt att följa detta och de förmöten och diskussioner som leder fram till eller inte leder fram till en samsyn. Det är faktiskt privilegiet i en majoritetsgruppering att bli kritiskt och konstruktivt granskad av oppositionen. Jag kan lova att den granskningen kommer. Och om det blir sprickor av bestående slag kommer minoriteten och oppositionen inte att gråta, knappast väljarna heller.
Fru talman! Det var väl på tiden att vi kunde reda ut familjebegreppet och inte dra de växlar som Moderaterna gjorde så fort jag kritiserade att familjebegreppet är ett snävt begrepp och att jag ville ha ett lite vidare begrepp när vi talar om vuxna och samhället. Det var också positivt att Anders G Högmark förstod att detta inte är någon spricka. Det har inte blivit en spricka. Därför kan vi inte tala om en spricka.
Fru talman! Eftervärlden får i protokollet, inklusive referatet från uppslagsboken, utröna Kia Andreassons och eventuellt Miljöpartiets familjesyn. Men det gagnar inte debatten att föra denna diskussion längre. När det gäller sprickbildning och annat är det klart att detta inte tillhör de stora sprickorna. Men en gradvis krackelering brukar alltid vara ett gott förebud.

Fru talman! Jag förstår att Anders G Högmark verkligen hade en önskan att jag också skulle ha anslutit mig till reservationen som gäller ersättningen till nämndemän, dessutom utifrån resonemanget att man nu ser en spricka och att majoriteten nu skall falla isär, osv. Men den glädjen kommer Anders G Högmark inte att få. Det viktiga, vilket jag också poängterade, är att det delvis handlar om vilken nivå som det skall vara på höjningen. Men det handlar också om att detta är en ganska stor grupp och att detta kommer att innebära avsevärda kostnader. Om man nu menar allvar med en översyn och med den översynen menar att man skall höja nivåerna, kommer detta att innebära en betydande kostnad. Vi säger i reservationen att även om det skulle vara önskvärt i sig har vi också statsfinanserna att ta hänsyn till - till ramarna och utgiftstaken. Men vi måste också kunna prioritera inom de olika områdena. Och eftersom vi i Vänsterpartiet i dag inte ser att vi har möjlighet att prioritera de summor som detta kommer att röra sig om, om man menar allvar med det, då skall man inte heller ställa sig bakom en översyn och en utredning, om man inte är beredd att skjuta till pengar i den storleksordning som kommer att behövas. Den prioriteringen gör inte Vänsterpartiet i dag. Man får prioritera mellan olika saker som säkert upplevs som väldigt viktiga och är viktiga. Men man får ta dem i en prioritetsordning. Och Vänsterpartiet är inte berett att göra den prioriteringen och tycker att det skulle vara ohederligt att ställa sig bakom en översyn och en utredning när man inte är beredd att skjuta till resurserna.
Fru talman! Det är en klar och ärlig redovisning, och den respekterar jag självfallet. Tycker man på det sättet så röstar man på det sättet. Sedan får vi se vilken aktivitet från Regeringskansliet som majoritetens uttalande kommer att föranleda.

Fru talman! Jag tänker tala lite grann om åklagarväsendet och domstolsväsendet. Först vill jag nämna lite grann om varifrån pengarna tas, som Margareta Sandgren frågade tidigare. Hon nämnde de 380 miljoner kronor som vi vill förstärka rättsväsendets budget med. Jag har en lista på våra förslag till budgetförstärkningar som innefattar 37 punkter för nästa år. Jag kan nämna en punkt: Vi räknar med att ett behovsprövat barnbidrag skulle kunna ge 1 miljard kronor. Det täcker i någon mån dessa 380 miljoner kronor. Jag börjar med åklagarorganisationen. Vi kristdemokrater menar att det skall finnas särskilda ungdomsrotlar som arbetar förebyggande och skyndsamt utreder brott där ungdomar är inblandade. När barn och ungdomar är brottsoffer skall det på polis och åklagarmyndigheterna finnas särskilt utbildad personal som tar hand om dessa. Fortbildning bör ske för personal i det avseendet. Både polis och åklagare skall få möjlighet till utökad kompetens, och karriärmöjligheten för åklagare bör ses över för att öka yrkets attraktivitet. Kvalificerade advokater skall kunna biträda åklagare i komplicerade ekobrottsmål. Ett förbättrat polisväsende förväntas leda till att åklagarna kommer att få alltfler ärenden. För att kunna möta denna utveckling och agera snabbt måste åklagarväsendet tilldelas ytterligare resurser. Regeringen menar i sin proposition att åklagarorganisationen nu har kommit upp i samma arbetskapacitet som man hade strax före åklagarreformen 1996, detta trots att antalet anställda minskat och att ekonomin har varit ansträngd. Vid en utfrågning inför utskottet den 12 november verkade dock riksåklagare Klas Bergenstrand ha en något annorlunda uppfattning. Med all önskvärd tydlighet delgav han utskottet sin oro inför framtiden. Han poängterade att bortfallet av 60 åklagare har lett till ett utomordentligt ansträngt arbetsläge med försämrad arbetsmiljö och på flera håll en tendens till utmattning. Detta omnämns även i betänkandet. Fru talman! Mot bakgrund av Riksåklagarens tydliga signaler framstår Kristdemokraternas budgetförslag som varande i linje med det verkligheten kräver. Vi vill avsätta ytterligare 50 miljoner kronor till åklagarväsendet för att beredskap skall finnas för ett ökat antal ärenden till följd av att fler poliser kommer i tjänst. Vi kristdemokrater har under många år yrkat på att en särskild ekobrottsmyndighet skall inrättas för att hantera den avancerade ekobrottsligheten. Den 1 januari i år inrättades en myndighet inom åklagarväsendet med särskilda uppgifter att samordna och utveckla bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Vi anser att all allvarlig ekonomisk brottslighet, innefattande också grova miljöbrott, kräver operativa insatser av sådan kvalificerad art att en enhetlig myndighetsstruktur och ledning är nödvändig. Organisationen bör vara flexibel och utgå från de behov som föreligger. Kristdemokraterna har tidigare motionerat om vikten av att miljöbrott ses som en del av den ekonomiska brottsligheten. Miljöbrottens karaktär är densamma som traditionell ekobrottslighet, på det sätt att brott begås i näringsverksamhet och utgör ett utpräglat vinningsbrott. Bekämpandet av miljöbrott kräver utpräglad kompetens och en avancerad organisationsstruktur. Det vore naturligt för den nya ekobrottsmyndigheten att också handlägga ärenden som rör miljöbrott. Sedan är det domstolsväsendet. Vi anser att i vårt demokratiska samhälle är domstolarnas rättsskipande verksamhet mycket viktig. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och avgöranden på ett rättssäkert och effektivt sätt, beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Dom skall levereras inom rimlig tid. Verksamheten i den första instansen skall bedrivas med god lokal förankring. Närheten till domstolen samt en god lokal insyn utgör här ett ovärderligt inslag i rättssamhället. Domstolsorganisationens särställning kräver flexibilitet. Det är därför angeläget att särskilt brådskande mål och avgöranden skall kunna handläggas snabbt utan att det löpande arbetet blir lidande. En domstol bör för att fungera väl bestå av trefem ordinarie domare. Kompetensen inom domstolarna skall tillgodose de krav som kan ställas för en rättssäker dom. Lagfarna domare samt nämndemän skall därför få möjlighet till fortbildning för att få kunskaper om nya lagar och förhållanden i samhället. Antalet nämndemän skall inte reduceras. Nämdemännens och jurymännens arvoden måste ses över. Därför är vi glada över att utskottet i sitt betänkande i en skrivning till regeringen just betonar vikten av att nämndemännens ersättning och utbildning genast ses över och justeras. Arbetsläget i hovrätterna samt läns och kammarrätterna är besvärligt. Målen i hovrätterna har i genomsnitt blivit mer omfattande, vilket lett till en ökad ärendebalans. En stor del av målen får vänta på hovrättens avgörande, trots att skriftväxling och övriga beredningsåtgärder är avslutade. Situationen är densamma i läns och kammarrätterna. Av regeringens budgetproposition framgår att 1997 fanns det sju länsrätter som hade en genomströmningstid för skattemål som översteg 24 månader och tre länsrätter som hade en genomströmningstid som översteg 40 månader. Därför har Domstolsverket satt in särskilda åtgärder för att hjälpa de länsrätter som har störst antal äldre skatte och socialförsäkringsmål. Trots den oroväckande situationen och utvecklingen anser ändå regeringen att domstolsväsendet inte kommer att vara i behov av något resurstillskott. Medel skall i stället tas från tingsrättsorganisationen och omfördelas till övriga domstolar. Domstolsverkets behov av resursförstärkningar skall tillgodoses genom anslagssparande. Vi kristdemokrater menar att läget är allvarligt. För att något komma till rätta med domstolarnas besvärliga situation bör därför anslagsområdet tilldelas 60 miljoner kronor utöver regeringens nivå. Dessa pengar skall särskilt gå till hovrätterna samt läns och kammarrätterna där omloppstiderna är alldeles för långa. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 10. För övrigt står jag bakom de övriga reservationerna som kristdemokraterna har och även våra särskilda yttranden.

Fru talman! Som vi har hört här i debatten omfattar rättsväsendet flera viktiga verksamhetsområden. Själv tänker jag uppehålla mig kring domstolsorganisationen. Jag kan hålla med Anders G Högmark att det vore bra om vi hade medel att tillföra Domstolsverket såväl som andra myndigheter inom rättsväsendet. Men jag anser inte att det finns några extra pengar. Därför tycker jag att det vore viktigt att Anders G Högmark kunde tala om varifrån han och moderaterna tänker ta de 50 miljoner som skall tillföras domstolsorganisationen. Vilka andra områden skall få stå tillbaka? Under senare år har denna verksamhet debatterats mycket intensivt. Detta finner jag naturligt med anledning av att regeringen tillsatte en kommitté sommaren 1995 som hade till uppgift att arbeta fram ett förslag efter ganska snäva direktiv. De innebar bl.a. att banta ned våra domstolar mer än vad kommitténs ledamöter ansåg vara genomförbart. Denna kommitté, dvs. 1995 års domstolskommitté, där jag för övrigt själv var ledamot, hade också till uppgift att ta fram förslag till ny beredningsorganisation samt notarieoch domarutbildning. Uppdraget begränsades till att avse domstolarnas inre organisation. Jag anser att en förändring och reformering av domstolsväsendet är nödvändigt för att kunna möta framtiden. Efter den tid jag har varit med i arbetet är jag, i likhet med många andra som har kännedom om domstolsarbetet, övertygad om att domstolsväsendet är i stort behov av modernisering. Detta är med tanke på att domstolarnas roll i samhället sannolikt kommer att öka. Det finns mycket som talar för att arbetsbördan i domstolarna kommer att förändras. Det innebär att domstolsorganisationen måste vara flexibel för att kunna möta förändringar utan större omorganisationer. Därför är det för mig och oss socialdemokrater helt rätt, som framgår av budgetpropositionen, att reformera domstolsorganisationen. Bl.a. skall försök med ökad samverkan inom och mellan de olika domstolarna inledas. Vad beträffar reservation 8 under mom. 13 är min personliga uppfattning - utan att för den skull föregå de försöksverksamheter som pågår och skall påbörjas - att en viss förändring bör komma till stånd i framtiden och att det är många aspekter som behöver analyseras och övervägas mycket noggrant innan regeringen fattar några beslut om den yttre organisationen. Det är för mig orätt att, i likhet med reservanterna, blunda för behovet av en modernisering av våra domstolar genom att bestämt säga nej till en förändring i framtiden. För den skull, fru talman, tar jag inte i dag ställning för en självklar minskning av våra domstolar. Antalet inställda huvudförhandlingar i brottmål är något som vållar domstolsväsendet stora bekymmer. Samtidigt som det innebär en fara för rättssäkerheten kostar det myndigheten onödiga pengar. Från utskottets sida har vi vid tidigare tillfällen gjort regeringen uppmärksam på detta. Eftersom utskottet har fått besked om att frågan är föremål för övervägande i Justitiedepartementet och ett förslag väntas snarast vill vi inte föregå denna utredning, utan vi vill därför att reservationen skall avslås. Vad beträffar ersättningen till nämndemän är enligt vår mening en höjning önskvärd. Jag kan inte riktigt förstå de tidigare talare som är glada för att det äntligen kommer en översyn till stånd av denna ersättning. Det är just det som pågår. Utskottet har tidigare ålagt regeringen att göra en översyn av arvoden. Då vi också vet att det pågår en översyn av dessa arvoden och att det kommer ett förslag inom kort som tar hänsyn till problematiken med det tak som i dag finns för förlorad arbetsförtjänst vill vi vänta på regeringens förslag till förändring. Vi socialdemokrater, och såvitt jag förstår även Vänsterpartiet, kan konstatera att det statsfinansiella läget inte ger utrymme för mera genomgripande förändringar. Här, fru talman, säger Kia Andreasson, företrädaren för Miljöpartiet, att det inte finns något statsfinansiellt läge för någon större utvidgning, men hon står ändå bakom betänkandet i denna fråga. Visserligen lackar det mot jul, men en önskelista av det här slaget finns det inte utrymme för. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 6 och för övrigt bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 1 samt avslag på övriga reservationer.

Fru talman! Det står i betänkandet att det som det också gäller är längden på sammanträdena och att det kan finnas ett utrymme för en höjning just med hänsyn till längden. I dag får alla samma arvode, 300 kr, även om de sitter från kl. 8 på morgonen till kl. 8 på kvällen. Det skulle vara intressant om regeringen kunde se över reglerna, så att det blir en höjning, kanske inte en generell höjning totalt men en höjning just för långa sammanträden. Det beloppet äts ju upp bara av kostnaden för förtäring under en lång dag. Kostnaderna behöver inte bli så stora. Det skall bli intressant att se. Det är den översynen som jag vill ha tillbaka. Det kan finnas utrymme också om vi genomför andra förändringar inom domstolsväsendet, t.ex. i fråga om inställda förhandlingar i domstolar, som kostar väldigt mycket pengar. Vi kanske kan justera där och få pengar till detta område. Visst finns det möjligheter, i stället för att alltid skjuta upp det år efter år. Det har inte skett någon höjning på många år - jag kan inte ange vilket år som det skedde. Därför är det angeläget att få denna översyn.
Fru talman! Jag har noterat att Kia Andreasson här i dag vid ett flertal tillfällen säger sig inte ha bundit sig till en höjning, men ändå kräver hon att regeringen skall komma med ett förslag utöver vad ekonomin tillåter. Med andra ord säger hon både ja och nej på samma gång.
Fru talman! Det skall inte vara oskäligt över budgetgränserna. Jag sade att det kan finnas utrymme för justeringar inom det budgetområdet, om vi kan finna andra poster som kan justeras så att det kommer in mer pengar. Vi sparar på andra områden och överför pengar till detta. Det finns möjligheter, och det är de som måste utredas.
Fru talman! Jag behöver inte vara den som talar om för Kia Andreasson vad ett tillkännagivande av det här slaget innebär, men jag vill ändå påpeka precis det jag har sagt tidigare, nämligen att det kommer att kosta mer pengar än vad Kia Andreasson avser.
Fru talman! Ann-Marie Fagerström frågade mig var vi skulle ta pengarna. Hela livet är fyllt av prioriteringar, även politiken. Ett par poster som är tänkbara, som vi brukar tala om, är parti och presstödet. Vi prioriterar mycket definitivt en bättre genomströmning i domstolarna, och kanske ett något lägre partioch presstöd. Jag tror att det ute i samhället finns en allmän uppfattning om att det är en klok prioritering. Ann-Marie Fagerström att det i dag finns en politisk majoritet för en omfattande nedläggning av tingsrätter? Är svaret ja, skissera då gärna hur den politiska gruppering skulle se ut som formar den majoriteten! Är Kia Andreasson med där? Är Alice Åström med där? Är svaret nej, hur skall man då klara besparingskravet på 200 miljoner kronor, som ingick som en komponent? Ann-Marie Fagerström säger att hon förstår att det skulle ha varit önskvärt med 50 miljoner extra, men hon står egentligen bakom ett statsråd som vill banta verksamheten med 200 miljoner kronor. Som avslutning vill jag gärna göra en liten kommentar till detta att Domstolsverket bygger upp filialer i Stockholm: Är det någonting som Socialdemokraterna tycker är en bra modell, som flera ämbetsverk skall börja med?
Fru talman! Anders G Högmark påstår här att det skulle vara partistödet allena som är avgörande för om Domstolsverket skall få mer pengar eller inte. Det är inte helt rättvist. Jag tycker att man kan vara lite mer ärlig i denna kammare och tala om vad man har sagt att man skall prioritera mer och ta bort pengar från. Det är inte min sak att tala om vilka förslag Moderaterna har lagt, utan det kan man själv göra mycket tydligare. Vad gäller hur många domstolar det skall finnas sade jag mycket tydligt i anförandet, och jag vidhåller det - det är dels en personlig uppfattning, dels en uppfattning som många om än inte alla partikamrater delar - att det är viktigt att man ser över det här. Det är inte nödvändigt att det finns domstolar på varje ort där de finns i dag, men vi bör få behålla det geografiska läget, hemkänslan och allt detta som är viktigt omkring. Jag vet att det finns utrymme för det.
Fru talman! Det brukar inte vara så att vi öronmärker olika intäktsposter och för dem till specifika kostnadsposter. För att vara lite pedagogisk tog jag ett exempel. Det handlade om 50 miljoner, och då behövde jag inte ta alla Moderata samlingspartiets besparingar, utan jag tog några. Det finns möjlighet att via elektronik och på annat sätt ta del av hela vårt budgetalternativ, så att man kan se vilken post man tycker bäst om och hur man vill kombinera, om man vill öronmärka posterna. Jag uppfattade det så att Socialdemokraterna nu markerar tydligt att man är för en nedläggning av ett antal tingsrätter. Det behöver inte finnas tingsrätter på alla ställen, säger Ann-Marie Fagerström. Nej, det indikerar att det behöver läggas ned ett antal. Skall man då leva upp till besparingskravet på 200 miljoner, som var en av förutsättningarna för Domstolskommitténs arbete, har jag det klart för mig. Det är alltså en ganska omfattande nedläggning av tingsrätter. Min fråga är då: Vem söker man skapa majoritet med för detta förslag? Är det med Kia Andreasson eller Alice Åström? Vi andra har markerat i reservationens form var vi står. Det politiska landskapet borde även ha uppmärksammats i Regeringskansliet. De kan också läsa protokollet efter dagens debatt.
Fru talman! Jag vill ännu en gång påpeka att man inte har uppfattat mig rätt, om man tror att vi direkt har markerat att vi skall lägga ned några domstolar. Det har jag inte sagt i debatten i dag. Däremot säger jag att jag tycker att det är bra. Regeringens och Socialdemokraternas syn är att vi skall göra en reformering här och se över detta. Jag kan då tycka att det är viktigt, innan regeringen tar några beslut om en eventuell förändring, att det fortsatta arbetet sker i samverkan med Domstolsverket, domstolarna och framför allt domstolspersonalen.

Fru talman! Jag skulle vilja ha ett litet förtydligande när det gäller just ersättningen till nämndemän. Ann-Marie Fagerström sade att det var onödigt att göra ett tillkännagivande, eftersom en utredning pågår. I reservationen uttalar man sig också positivt om borttagande av taket för ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Men en av de stora tvistefrågorna när det gäller ersättning till nämndemän har ju varit hur man på ett vettigt sätt skall arvodera dem som exempelvis är hemarbetande utan att ha någon lön - hemmafruar, hemmamän - och hur man skall ersätta dem som är egna företagare. Detta undvek Ann-Marie Fagerström nogsamt att ta upp. Det har som sagt gått en klar skiljelinje mellan å ena sidan socialdemokrater, som icke har velat sätta högre värde på de insatser som de personer gör som inte kan peka på en förlorad arbetsförtjänst, och å andra sidan de borgerliga partierna, som har pekat på vikten av att vi också kan locka egna företagare och hemarbetande. Det skulle vara intressant att få ett förtydligande från Ann-Marie Fagerström: Är ni intresserade av att se över även den delen eller vidhåller ni er gamla uppfattning, att det bara är löntagare som skall kunna komma i fråga?

Fru talman! Jag konstaterar att jag fick ett svar som kan tolkas precis hur som helst. Men eftersom Ann-Marie Fagerström sade att det viktiga är att taket tas bort uppfattar jag det så att i varje fall Ann-Marie Fagerström håller fast vid den gamla socialdemokratiska linjen och har en annan uppfattning än den vi på den borgerliga sidan hela tiden har förespråkat. Har jag uppfattat det fel hoppas jag att Ann-Marie Fagerström tydligt uttalar att Socialdemokraterna nu är beredda att stödja ett förslag som innebär ökade möjligheter för den som inte kan peka på förlorad arbetsförtjänst att ta på sig uppdraget som nämndeman.

Fru talman! Jag vill sälla mig till dem som tycker att alla vuxna är viktiga som normöverförare till våra unga. Samtidigt är det ju faktiskt oftast familjen, även med den definition som ges i Nordisk familjebok, som står närmast den unge. Fru talman! Den 1 juli 1996 fick åklagarväsendet en helt ny både regional och lokal organisation. Riksdagen fattade beslut om den nya åklagarorganisationen mindre än fyra månader innan den omfattande omorganisationen skulle träda i kraft. Den nya organisationen innebär att antalet myndigheter på regional nivå mer än halverats. Förändringarna var mycket omfattande och genomförandetiden mycket kort. Den förändrade åklagarorganisationen förväntades, enligt propositionen, medföra betydande ekonomiska besparingar för statskassan. På grund av helt otillräckliga resurser tvingades Riksåklagaren införa anställningsstopp för åklagare, och ca 200 personer av den administrativa personalen blev uppsagda. Efter dessa drastiska åtgärder har välutbildade åklagare, under en del av sin arbetstid, fått utföra rena kontorsgöromål i stället för att göra det som de är utbildade och anställda för. Trots nyrekrytering under 1998 av ca 30 åklagare har antalet åklagare reducerats med ca 30, jämfört med det antal som fanns vid början av 1996. Detta tillsammans med den drastiska minskningen av den administrativa personalen borde göra det lätt att inse den svåra arbetssituation som åklagarväsendet nu befinner sig i. Fru talman! Sverige lider brist på åklagare, och läget är på väg att förvärras. Under de närmaste fem åren kommer nämligen omkring 100 åklagare att gå i pension. Det tar ungefär tre år att utbilda en ny åklagare. RÅ gör bedömningen att det finns ett stort latent arbetsinflöde från polisen till åklagarväsendet under de närmaste åren, och att belastningen räknat i antalet inkommande ärenden under 1999 kommer att öka. Utskottsmajoritetens förslag kommer att innebära att åklagarväsendet inte fullt ut kommer att klara av sina viktiga uppgifter. Detta kan vi moderater inte ställa upp på. Ett fungerande rättsväsende är för oss en del av välfärdssamhället, en välfärdsfråga. framställs ett berättigat yrkande på 30 miljoner kronor. Utskottsmajoriteten står i detta betänkande bakom en engångsförstärkning av åklagarväsendet med 10 miljoner kronor, som tas från Säkerhetspolisen. Vi moderater tycker att detta är helt otillräckligt och anser dessutom att pengarna inte skall tas från Säkerhetspolisen. Vi moderater har uppfattningen, speciellt efter behandlingen i utskottet, att åklagarväsendet för år 1999 bör tillföras sammanlagt 32 miljoner, dvs. 22 miljoner mer än vad utskottsmajoriteten föreslår. För år 2000 föreslår vi ytterligare 22 miljoner kronor, och för år 2001 ytterligare 32 miljoner. Av de 22 miljonerna för år 1999 bör 20 miljoner användas till antagning av ytterligare åklagaraspiranter och 2 miljoner kronor avsättas för att man inom åklagarväsendet skall kunna anlita externa experter då sådana behövs för att göra bra och kvalificerade utredningar. Undertecknad har till justitieministern utifrån den situation som åklagarväsendet befinner sig i för närvarande ställt följande fråga: "Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att säkerställa ett framtida åklagarväsende som har en rimlig möjlighet att klara sina viktiga uppgifter på ett rättssäkert och effektivt sätt?". I frågesvaret, daterat den 7 december - alltså i måndags - meddelar justitieministern att hon inte avser att vidta någon åtgärd men självklart noga följer utvecklingen. Fru talman! Dagen efter - i tisdags - kunde man i ett Ekoinslag lyssna på Riksåklagarens pesonalchef när han redogjorde för åklagarväsendets mycket besvärliga situation. Utbrändhet, förtidspensioneringar, långtidssjukskrivningar, ständig övertid och oro tillhör vardagen i många av våra åklagarkammare. Behovet av nyrekrytering av åklagare bedömdes till ca 75 under 1999, medan utskottsmajoritetens förslag endast räcker till att nyrekrytera ungefär 15. Denna verklighetsbeskrivning från Riksåklagaren borde få utskottsmajoriteten och justitieministern att tänka om. För oss moderater är det självklart att alla länkar i rättskedjan har tillräckligt med resurser. Den som utsätts för ett brott måste kunna utgå ifrån att samhället gör sitt yttersta för att brottet klaras upp och att brottslingen ställs till svars för sina handlingar och döms till ett straff som brottsoffer och allmänheten uppfattar som rättvist. Fru talman! Det är väl ingen hemlighet att vi moderater inte är förtjusta i den nyligen inrättade Ekobrottsmyndigheten. Enligt vår uppfattning borde organisationen mot ekobrott i stället byggt på ett nära samarbete mellan åklagare och polis i andra former än vad som nu är fallet. Ekobrottsmyndigheten borde alltså upphöra. Mot denna bakgrund motsätter vi oss att Ekobrottsmyndigheten nu tillförs ytterligare resurser för perioden 1999-2001. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla moderata reservationer men väljer för vinnande av tid att instämma enbart i de yrkanden som Gun Hellsvik tidigare har gjort.

Fru talman! Jag har egentligen bara en fråga till Jeppe Johnsson. Han beskrev mycket riktigt den situation som Riksåklagaren har beskrivit och de problem som man har inom åklagarväsendet i dag. Det är mycket möjligt att vi måste återkomma med resurser till åklagarväsendet framöver. Samtidigt, fru talman, måste jag ändå lyfta fram det faktum att detta är någonting som kom in i ett väldigt sent skede i moderaternas budgetförslag. Man hade inte anslagit några extra pengar till åklagarväsendet tidigare, men man flyttade under utskottsbehandlingen pengar från anslaget till kriminalvården och lade ytterligare en del på åklagarväsendet. Det kunde man göra delvis därför att man hade ökat anslagen på alla områden, och man kunde sedan flytta fram och tillbaka. Man kan ändå inte byta fot hur som helst. Man måste titta på hela situationen. Moderaterna har tydligen inte följt utvecklingen inom åklagarväsendet tillräckligt noga tidigare, eftersom man inte har kunnat göra den bedömningen tidigare. Det kan jag tycka är lite anmärkningsvärt. Man använder sig nu av så kraftiga uttryck när man talar om den oerhört dramatiska situation som funnits inom åklagarväsendet ända sedan omorganisationen. Då borde man ha varit medveten om det tidigare. Moderaterna är snabba att snappa upp den kritik som finns inom rättsväsendet. Det är anmärkningsvärt att moderaterna uppenbarligen inte är beredda att spara en enda krona av de 22 miljarder som vi ändå satsar på rättsväsendet. Allting handlar bara om att öka på ytterligare.

Fru talman! För mig är det ingen skam att ändra sig. Det kanske blir mera glädje om en syndare gör bättring, som det står någonstans. Vi är inte sämre än att vi kan lyssna på Riksåklagaren när han kommer till utskottet. Om Alice Åström och hennes allierade inte lyssnar på riksåklagare, domstolsverk m.m. när vi ber att de skall komma till utskottet är detta helt meningslöst. Men för oss är det inte det. Därför har vi funnit att det finns ett viktigt behov. Hela rättskedjan måste fungera, Alice Åström. Vi skäms inte för att vi faktiskt hade så mycket pengar inom vår ram. Det säger lite grann om våra prioriteringar. För oss är ett fungerande rättsväsende en välfärdsfråga. Välfärd är inte bara bidrag. Välfärd är att fara väl - att må väl. det behöver inte gälla misshandel eller våldtäkt, utan bara en cykelstöld eller ett bilinbrott - har hon märkt att de far illa. Det har vi tagit till oss. Vi är som sagt var beredda att lyssna på de människor som jobbar ute i den bistra verkligheten. Därför gjorde vi denna omprioritering. Den är vi stolta över.
Fru talman! Jag kan börja med det sista. Det är typiskt att moderaterna så fort man pratar om välfärd säger att välfärd inte bara är bidrag. Jag tror knappast att någon i majoriteten anser att välfärd bara handlar om bidrag, som moderaterna så lätt vill förenkla det till. Det handlar om en mängd andra saker. Jeppe Johnsson kan vara säker på att jag har träffat en mängd brottsoffer under de år som jag har hållit på med dessa frågor. Det har jag gjort även innan jag hamnade i riksdagen - ur andra aspekter och perspektiv. Den erfarenheten har jag. Det är självklart att man skall kunna lyssna på de föredraganden som kommer. Det kan vara bra att man kan ändra åsikt. Men det jag riktade in mig på, fru talman, var att det i Jeppe Johnssons anförande fanns en lång beskrivning av den hemska situation som varit inom åklagarväsendet under en lång period. Utifrån det talet kan jag säga att det är anmärkningsvärt att man helt plötsligt blir medveten om detta när Riksåklagaren kommer till utskottet för att berätta det. Jag antog att man följer verksamheten på ett bredare plan. Jag och Vänsterpartiet var medvetna om att det finns problem inom åklagarväsendet. Det var vi medvetna om även innan Riksåklagaren kom. Däremot är det viktigt att vi får en chans att ställa frågor och också föra en dialog i utskottet. Moderaterna lägger på pengar överallt i rättsväsendet. Först lade man pengar på kriminalvården. Man beskrev det först som att det var väldigt viktigt. Det var krisartat inom kriminalvården. Därför måste de ha dessa pengar. I nästa ögonblick - när man fick en krisbeskrivning av Riksåklagaren - sade man att man kunde ta av pengarna till kriminalvården och lägga på Riksåklagaren. Det måste innebära att moderaternas förslag inte heller löser den oerhört krisartade situation som finns inom kriminalvården. Man vill nu flytta bort pengar som man tidigare ansåg var helt nödvändiga och lägga dem på nästa område. Det är typiskt moderat politik. All kritik och alla förändringar skall bemötas enbart med ökade resurser - inte med diskussion om verksamheten.
Fru talman! Under föregående fyraårsperiod skulle Alice Åström också haft möjlighet att lägga mer pengar till åklagarväsendet. Det har vi faktiskt velat hela tiden, så det är ingen nyhet. Den här gången gjorde vi bedömningen att de 10 miljoner, som också Alice Åström står bakom, var tillräckliga. Vi var beredda att revidera den uppfattningen. Jag skäms som sagt inte ett dugg för detta. Välfärd är inte bara bidrag, Alice Åström. Det är inte heller enbart ett fungerande rättsväsende. Det är hur människorna mår både inom sig och utom sig. Men detta är en bidragande del. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att Alice Åström har träffat fler brottsoffer än vad jag har gjort, men jag har dragit slutsatser och tagit konsekvenserna av mina möten.
Fru talman! Jag och Miljöpartiet är också medvetna om att åklagarna har nosen precis över vattenytan inför budgetåret 1999, men att de kanske hamnar under vattenytan kommande år. Det är viktigt att uppmärksamma detta. Att man nu har tagit 10 miljoner för SÄPO tycker vi är precis rätt inriktning. Om det nu sker en bantning av SÄPO finns det ju ett utrymme att där ta mer pengar och överföra till åklagarväsendet inför år 2001 och se över detta tidigare. Men vi skall inte heller glömma orsaken till att åklagarväsendet har det så besvärligt. Det var det stora lönelyft som skedde och som skulle finansieras inom den ram som redan fanns. Det är klart detta tillsammans med omorganisationen gjorde att det blev stora problem, och då fick kvinnorna offras. Man fick också förtidspensionera åklagare. Men åklagarna måste ju på den tiden ha varit medvetna om att det skulle bli effekter av denna stora lönehöjning. Alla människor har ett eget ansvar, säger moderaterna. Så tycker jag också att det borde vara i den här soppan. Man borde ha kunnat se att utbrändhet skulle bli resultatet av att genomföra detta. När det gäller Ekobrottsmyndigheten, som nu moderaterna tydligen inte vill ha till något pris, har väl ni också bytt fot. I början var det väl välkommet. Här hade vi stått i kammaren och dryftat ekonomisk brottslighet år ut och år in och inget gott, inga större förändringar, hade kommit ut av det. Sedan tog man detta nya grepp, och då har jag för mig att moderaterna var positiva. Sedan blev det en lite konstig fördelning mellan åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten som man kunde ha synpunkter på, men att ni går så långt som att inte alls vilja ha den har jag inte hört förrän kanske de senaste två åren.
Fru talman! Jag vill inte påstå att Kia Andreasson har dålig hörsel. Det har jag aldrig upplevt förut, utan hon brukar höra minsta lilla detalj och slå ned på den. Men jag kan upplysa Kia Andreasson om att när det gäller Ekobrottsmyndigheten har vi från början haft en annan uppfattning om hur man skall komma till rätta med ekobrotten. Fru talman! Jag kan försäkra Kia Andreasson om att vi moderater är precis lika angelägna att komma åt ekobrotten som Kia Andreasson är. Det är bara det att vi har valt en annan metod, som vi fortfarande tror hade varit effektivare. Kia Andreasson säger här att åklagarna har bara nosen över vattenytan. Hur länge klarar man att leva med nosen strax över vattenytan innan man drunknar? Vi gör den bedömningen att under de kommande fem åren kommer hundra åklagare med ålderns rätt att gå i pension. Om rapporterna från Riksåklagaren är riktiga kanske ytterligare utbrända människor får gå i förtidspension. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån, och vi har möjligheten att omfördela pengar. Det skulle kanske också Kia Andreasson ha haft eftersom hon hyser ett visst agg till SÄPO, men hon mäktade tydligen inte att ta mer pengar där. Annars tycker vi från moderaterna att SÄPO är viktigt och gör ett viktigt arbete - inte minst när det gäller de militanta veganerna, som är ett av hoten i dagens samhälle.
Fru talman! Om nu dessa militanta veganer är ett sådant stort hot tror jag att den vanliga polisen skulle klara den uppgiften lika väl som SÄPO. Omvärlden har ju förändrats. Den brottslighet SÄPO hade att handskas med har också förändrats och är inte längre likadan. Där finns säkert stora samordningsmöjligheter där man kan få loss pengar som kan överföras till de verksamheter som vi ser snart har nosen under vattenytan.
Fru talman! Kia Andreasson säger här att det nog finns pengar som kunde överföras till de verksamheter som har nosen precis över vattnet. Då beklagar jag att Kia Andreasson inte har sett de pengarna och lagt fram de förslagen. Fru talman! I förra omgången glömde jag att kommentera detta med åklagarnas löner. Jag lägger mig inte i förhandlingarna mellan åklagarna och deras motpart. De enda som beskylls för att bestämma sina löner själva skulle möjligtvis vara vi riksdagsledamöter, även om det inte är så. Åklagarnas lönesättning vill jag inte ha synpunkter så. Dessutom, Kia Andreasson, var det lite längre tillbaka ganska svårt att rekrytera åklagare. De hade faktiskt ganska dålig ersättning för sitt väldigt viktiga arbete.

Fru talman! Jag tänker börja med att läsa ett litet avsnitt ur Vänsterpartiets kriminalpolitiska partimotion. "Kriminalpolitiken skall verka brottsförebyggande och reparativt, dvs. motverka och 'städa upp' det som samhället inte klarat av. Den skall ses i ett helhetsperspektiv och förena ett generellt samhällsperspektiv med speciella insikter om orsaker till brott. Vi behöver kriminalpolitik som dels är human med utgångspunkt i en noggrann analys av de sociala villkor människor lever under, dels är progressiv och samverkar med en generell och solidarisk välfärdspolitik som syftar till ökad delaktighet och minskade klassklyftor. Hårdare straff har aldrig löst problem med ökad brottslighet. I stället är det viktigt att se orsakerna och satsa på förebyggande insatser. Det handlar om barn som far illa, en felaktig kvinnosyn, droger, segregation mellan invandrare och svenskar, ökade klassklyftor och växande fattigdom i samhället dvs. fördelnings-, bostads-, arbetsmarknads-, hälso och socialpolitik. Grupper av människor - under svåra förhållanden med arbetslöshet etc. är en grogrund och rekryteringsbas för olika gäng som blir eller är kriminella." Det var det allmänna jag tänkte säga. Om det här skall gå att uppfylla så att det blir en bra helhetsbild spelar polisen en viktig roll. Det är om polisen jag tänker prata - framför allt om vår motion, som sedermera har blivit en reservation, om glesbygdsfaktorn vid fördelning av poliser. I Ljusdals kommun, som jag kommer ifrån, har antalet poliser nyligen dragits ned från 36 till 26. Det är en jättestor minskning. Tio personer är borta. Naturligtvis blir det effekter av det här. Vi kräver mycket av polisen. Det tror jag att alla människor gör. Vi vill att poliserna skall vara kunniga, mänskliga, förstående, lite av kurator samt lagom starka. De får inte vara för starka, men vi vill att de skall vara starka så att de kan ta i när det behövs. Men framför allt vill vi naturligtvis att polisen skall finnas till hands när vi behöver den. När Rikspolisstyrelsen fördelar resurser tittar man på olika faktorer. Som det är i dag tittar man på invånarantal och antal brott, och sedan har man en storstadsfaktor. Vi tycker att man också borde lägga till en glesbygdsfaktor. I Hälsingland, där Ljusdal ligger, slåss man med kniv, och det vet alla. Jag vet inte om det är gammal tradition som spelar in, men när det blir våldsamt i Hälsingland blir det rejält våldsamt. Det ligger nog sanning i det. Som tur är blir det inte alltid så våldsamt att det blir kniv, men det händer lite då och då. Ljusdals kommun har en spännvidd på tolv mil, och det är väldigt mycket. Kommunen är 5 294 kvadratkilometer stor och har ungefär 20 000 invånare. Det är en stor, gles kommun. Det tar drygt en timme för polisen att komma till ytterdelarna av kommunen, och där är det naturligtvis ännu glesare med människor. Man kan alltså inte gå in till grannarna och be om hjälp heller. Ibland händer det att polisen från Ljusdal måste åka till en annan kommun, exempelvis grannkommunen Bollnäs. Om den enda bil som är i tjänst är i om det finns någon bil över huvud taget. Dessutom är det inte som i storstäderna, att det kanske kommer förstärkning om ett tag. Där kan man be om hjälp från annat håll. I glesbygd går inte det, därför att det inte finns någon förstärkning att kalla på. Hjälp från annat håll kan dröja en eller två timmar. Detta gör att många människor kan känna sig otrygga, och inte bara kan, jag vet att många människor gör det. Det tycker jag är oroväckande. Jag ser en annan sak som ökar otryggheten. I glesbygd blir, det vet ni lika bra som jag, myndighetspersoner ansikten. Polisen blir inte polisen, utan polisen blir polis Nisse, polis Pelle och polis Uffe. Det blir så när man bor i en liten kommun. Kommer inte polis Nisse när man ringer efter polisen blir man ännu mer otrygg, därför att man har en personlig relation till polis Nisse. Man kanske inte känner honom nära, men man kan känna hans fru, hans barn eller hans kusin, och så har man en personlig kännedom om den här polis Nisse - och han kommer inte när jag ringer. Det tror jag gör att otryggheten ökar mer än när polisen som helhet är som en bild. Jag kan ge exempel på en situation som jag själv har varit med om, när jag var väldigt rädd. Det var väldigt bråkigt inne hos mina grannar. Jag bodde i hyreslägenhet. Inne hos dem var det ofta stökigt. Jag ringde flera gånger till de sociala myndigheterna. Om det hände någonting vet jag inte, men det blev i alla fall inte lugnare. Efter några månader var det väldigt stökigt en söndag. Kvinnan i familjen sprang ut och var jätterädd. Det förekom kniv. Jag ringde direkt till polisen och fick svaret att det skulle dröja ungefär en timme innan polisen kom. Det var söndag, det var sommar och det var många barn ute. Det fanns ett minderårigt barn i familjen. Jag tyckte att det var fruktansvärt obehagligt. Lyckligtvis gick det bra den här gången, men det är inte alla gånger det går bra. Det vet vi. Det händer att det i familjer begås mord och att det uppstår allvarliga skador för att polisen inte hinner fram. En ytterligare faktor som gör att vi måste fundera på det här är att poliserna själva inte tycker att situationen är tillfredsställande. Jag har pratat med "mina poliser". Jag tycker att det är lite kul att kalla Ljusdalspolisen för mina poliser. De berättade att en tredjedel av kåren äter blodtrycksmedicin på grund av att de känner att deras arbetssituation är så stressad. De behöver medicinsk hjälp. Vi vet att människor som är stressade ibland fattar irrationella beslut och kan göra saker som kanske inte alltid är så välbetänkta. Det kan i förlängningen leda till att poliser blir sjukskrivna och att det blir ännu större brist på poliser, för det finns ju inga att sätta in när poliser blir sjuka. Rädda medborgare beter sig också irrationellt ibland. Rädda människor kan förlora tilliten till det som de i vanliga fall tror på. Om rädda människor samtidigt blir arga reagerar och agerar de kanske ibland på ett dumt och farligt sätt. De kan ta lagen i egna händer. Det är på det viset jag tror att medborgargarden startar. Det är rädda människor som agerar därför att de ser att polisen inte reagerar. Det här har jag viss förståelse för, samtidigt som jag naturligtvis inte tycker att det är ett bra sätt. I glesbygd förekommer, såvitt jag förstår, de situationer och ställen där människor försöker att ta över makten från polisen, och det är inte bra. Regeringen har i sin proposition skrivit en del om prioriteringar. Jag ställer upp på alla de prioriteringarna. Men såvitt jag förstår kommer detta att kräva insatser senare. Det är saker som kommer att kosta. Jag hoppas att vi är överens den dag vi kanske måste lägga dit pengar. Jag skall bara säga något mycket kort om tingsrätterna, eftersom ni pratade om dem förut. Jag har ingen historia i den här kammaren och vet inte hur ni har diskuterat tingsrätter förut. Men vi har pratat lite nu. Vi är beredda att diskutera tingsrätterna. Vi är inte beredda att lägga ned tingsrätter i den stora omfattning som socialdemokraterna har pratat om tidigare. Men vi ser att det kanske är effektivt och bra att lägga ned några tingsrätter. Såvitt jag förstår har inte moderaterna heller varit absolut inställda på att ingen tingsrätt får läggas ned. Här gäller det att se över, diskutera noga och titta närmare på vad som blir bäst. Fru talman! Jag vill yrka bifall till vår reservation nr 3 under mom. 6.

Fru talman! Yvonne Oscarsson talade om en glesbygdsfaktor. Jag tycker att det är viktigt att göra klart att skälet till att Ljusdal har förlorat 10 av sina 36 poliser inte är att man har flyttat poliserna till storstäderna. Skälet är att det under flera år har genomförts stora besparingar på polisen, besparingar som bl.a. har röstats fram med hjälp av Vänsterpartiet, det parti som Yvonne Oscarsson företräder. Man skall också ha klart för sig att det kommer att dröja innan vi har möjlighet att få det antal poliser som vi kan behöva för att bl.a. Ljusdal skall få tillbaka det antal man hade tidigare. Besparingarna har ju inte bara tagits ut genom att man har minskat antalet administrativ personal, genom att man har gett garantipension till poliser som var 58 år och äldre, utan det har också skett genom stoppad polisutbildning. Det är inte bara en fråga om att ha pengar, utan det är också en fråga om att vi blir tvingade att vänta den tid det tar att utbilda poliser av hög kvalitet. Det låter väldigt bra, och jag tycker att det är positivt att Yvonne Oscarsson pläderar för fler poliser, men det gäller också att komma ihåg vem som har varit med om att försätta oss i dagens situation.
Fru talman! Jag kan naturligtvis inte säga emot det Gun Hellsvik säger, detta är historien. Såvitt jag förstår kommer det att finnas 750 miljoner att fördela om under den närmaste perioden när det gäller polisen. Då hoppas jag att man använder en del av de pengarna till att fördela fler poliser till glesbygd. Jag tror att alla partier, inklusive mitt, jag kan ju bara prata för mitt parti, måste prata om och tänka på hur vi vill ha det med antalet poliser, eftersom samhället blir råare, tuffare och våldsammare. Då gäller det att möta detta. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att säga att kriminalpolitik aldrig har löst problem som finns. Det gäller att se i ett helhetsperspektiv, som jag sade i mitt inledningsanförande. Det handlar om många områden.
Fru talman! Det är helt rätt att man måste ha helhetsperspektivet. I det helhetsperspektivet måste man bl.a. se att risken för att åka dit är en faktor.
Fru talman! Mycket kort. Det var ett principiellt mycket viktigt ställningstagande som Yvonne Oscarsson redovisade när det gäller tingsrätterna. Även hon är emot en omfattande nedläggning av tingsrätter. Jag kan då konstatera att det bara bekräftar bilden av att det i Sveriges riksdag finns en mycket klar majoritet mot de planer som en gång i tiden fanns som direktiv i Domstolskommittén. Jag hoppas ännu en gång att man i Regeringskansliet nogsamt läser protokollet från dagens överläggning, som man inte har haft tid och tillfälle att bevista. Jag förmodar att också Ann-Marie Fagerström noterade denna markering från Vänsterpartiet.

Fru talman! När det gäller tingsrätterna är ju Vänsterpartiets synpunkt inte ny. Såvitt jag förstår har vi talat om att vi tyckt så här redan tidigare. Det är bra att diskutera frågan ur ett verklighetsperspektiv, som jag ser det. Jag var med för många år sedan och diskuterade nedläggning av BB-avdelningar i Hälsingland. Då skriker människor och säger att man inte får lägga ned deras BB. Samma sak gäller för tingsrätterna. Man säger att ens egen tingsrätt inte får läggas ned. Detta måste vi sätta oss över och se hur effektiv Om det skulle bli tal att dra in tingsrätten i Ljusdal förstår jag att det inte blir roligt att komma hem. Men om man utreder och diskuterar på ett riktigt sätt får man argument som håller, och då blir det lite lättare att komma hem. Jag tror att människor förstår om man har argument som håller.

Fru talman! Under den borgerliga regeringen inrättades 1994 Brottsoffermyndigheten och även Brottsofferfonden. Det övergripande syftet var att förbättra brottsoffrens rättigheter och att främja brottsoffrens behov och intressen. Därigenom skulle stödet till brottsoffren ges stadga och kontinuitet på såväl kort som lång sikt. Fångarna skulle få ta sitt ansvar och vara med och finansiera Brottsofferfonden genom att betala en avgift på 300 kr utöver det skadestånd som han eller hon dömts till och genom att deras ersättning minskades med ett avdrag på 20 %. Avgiften skulle tas ut av åtalad som dömts för brott där fängelse ingår i straffskalan. Socialdemokraterna motsatte sig detta med motivering att fångarna behövde sina pengar för eget bruk. Under början av förra mandatperioden behöll socialdemokraterna avdraget från fångarnas ersättning, trots sin tidigare inställning. Då gick det bra, men sedan gjordes en förändring så, att influtna medel ställdes till regeringens förfogande för brottsförebyggande arbete. Detta viktiga arbete ligger främst inom polismyndighetens område och bör därför ingå i Att utsättas för ett brott innebär oftast en djup kris i en människas liv. Förra året fick Brottsoffermyndigheten in 5 000 anmälningar från människor som utsatts för brott. Varenda en av de rosa blanketter som skickats till myndigheten i Umeå representerar en människa som utsatts för brott. Det är bra att Brottsofferutredningen visar på att myndigheten håller en hög tillgänglighet, vilket är av stor betydelse för främst brottsoffer som har det så svårt att de behöver allt stöd som kan ges, inte minst genom vänligt mottagande. Även om man får höra att man har rätt till ersättning kan det dröja länge innan man riktigt förstår och orkar ta tag i det hela. Från samhällets sida måste vi reagera och tydligt visa på vems sida vi står. Fru talman! Låt fångarna vara med och finansiera Brottsofferfonden. Vi moderater visar i vår motion Ju916 att vi har den bestämda uppfattningen att den ursprungliga finansieringsformen av Brottsofferfonden skyndsamt skall återställas. Vart tog Miljöpartiet vägen? Ni stod ju bakom finansieringsbeslutet då fonden bildades! Vad har hänt med er uppfattning sedan dess? Varför står inte Kia Andreasson kvar vid sina tidigare åsikter? I en annonsbilaga från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, och KBA, Kommittén för brottsförebyggande arbete säger Per Rubing, byråchef vid Brottsoffermyndigheten: "Ibland när vi kontaktar brottslingen blir denna mycket upprörd, men i många fall är han eller hon positiv och vill göra rätt för sig." Är det inte skäligt att få göra rätt för sig? Den pedagogiska kopplingen mellan avgift och mål är mycket viktig. Det måste väl även socialdemokraterna hålla med om. Jag är övertygad om att både fångar och allmänhet håller med. Dessutom är det viktigt att förankra detta synsätt i det allmänna rättsmedvetandet. Brottsofferfonden tillförs ytterligare medel om förslaget från oss moderater - om att höja avgiften från 300 kr till 500 kr - går igenom. Utredningen visar dessutom på att ett belopp om 500 kr inte är så högt att det kan anses inkräkta på eventuellt skadestånd eller böter. Tillskottet skulle kunna gå till olika ideella organisationer, såsom t.ex. brottsofferjourer och kvinnojourer, som utför ett viktigt, socialt och stödjande arbete på brottsofferområdet. Denna höjning föreslår även Brottsofferutredningen just för att förbättra finansieringen av dessa organisationers värdefulla insatser. Flera jourer hotas av nedläggning då kommuner har minskat sitt anslag på grund av det rådande ekonomiska läget. De ideella organisationernas stora betydelse och insats för brottsoffren kan inte nog betonas. Brottsofferutredningen visar också på att summan 500 kr får anses vara så låg att man även fortsättningsvis kan undvika regler om jämkning. Samtidigt kommer Brottsofferfonden att få ett betydande tillskott som kommer att stärka brottsoffrens ställning. Vi måste på ett påtagligt sätt lyfta fram dem som drabbats så hårt, och vi måste mycket tydligt och klart markera att statsmakten står på brottsoffrens sida. Det var ju det bakomliggande syftet till att Brottsofferfonden bildades, och då skall även avgiften och vad den används till spegla vår inställning. Vi moderater anser det vara mycket viktigt att markera att vi står på brottsoffrens sida, och vi vill därför återgå till den ursprungliga ordningen avseende finansieringen av Brottsofferfonden. Det ligger dessutom en viktig pedagogisk poäng i avdraget från de intagnas ersättning, eftersom den dömde påminns om att det han eller hon betalar till fonden och att det innebär en tydlig markering till förmån för brottsoffret. Fångarna skall vara med och finansiera Brottsofferfonden genom en höjning av brottsofferavgiften från 300 kr till 500 kr. Avslutningsvis vill jag ansluta mig till det som Gun Hellsvik tidigare har framfört.
Fru talman! Anledningen är att det har presenterats en utredning med rubriken Brottsoffer - vad har gjorts och vad bör göras?. Eftersom denna utredning snart återkommer i en proposition kommer förhoppningsvis hela problematiken kring anslag till brottsofferfonden och hur den skall finansieras att behandlas. Därför vill jag avvakta. Det är ingen idé att i detta skede yrka bifall till detta, när frågan ändå skall ses över i dess helhet. Detta är anledningen, men vi tycker fortfarande - och det står i betänkandet - att det är viktigt med den pedagogiska kopplingen, att det skall vara tydligt att de pengar som tas från de intagna skall gå till
Fru talman! Brottsofferutredningen anser att höjningen till 500 kr är acceptabel, men man säger ingenting om det avdrag som jag nyss presenterade och som finns med i vår motion. Detta belopp skall fångarna betala, och utredningen visar ju på att summan inte är tveksam, utan att den skulle man kunna införa. Men det viktigaste för oss moderater är markeringen för brottsoffren och den pedagogiska linjen i ansvarsfrågan för brottslingens del.
Fru talman! Det är det också för Miljöpartiet, och det står i betänkandet att regeringen skall ta hänsyn till denna uppgift, den pedagogiska kopplingen. Vi vet ju inte hur regeringen kommer att behandla utredningens förslag. Förhoppningvis kommer dessa aspekter att tas med, och då får vi ta ställning till helheten.
Fru talman! Förhoppningsvis ansluter sig Kia Andreasson till det ursprungliga förslaget och därmed även till Moderaternas förslag vid den tidpunkten.

Fru talman! Vid riksdagens öppnande poängterades vikten av att kampen mot internationell brottslighet, miljöbrottslighet och ekonomisk brottslighet intensifieras. Vänsterpartiet instämmer helt i regeringens bedömning att arbetet på dessa områden bör förstärkas. Oberoende av partitillhörighet är vi nog alla oroade över att våldsbrotten börjat öka på nytt. För att motverka våldet i städernas citykärnor, i gatumiljön eller på annan allmän plats är polisens resursanvändning och arbetssätt av stor betydelse. Men en stor del av våldet i samhället utövas i hemmet, och då i första hand mellan nära anhöriga. Ofta är det en kvinna eller ett barn som är offret. I kampen mot våldsbrott av detta slag är behovet av myndighetssamarbete absolut nödvändigt, liksom att handläggningen går snabbt. Brottsoffer, t.ex. kvinnor eller barn, som blivit misshandlade har under många år varit bortglömda. Men under de senaste åren har brottsoffrens situation uppmärksammats alltmer. Brottsofferjourerna och kvinnojourerna har under många år utfört ett betydelsefullt arbete till stöd för alla de människor som utsatts för brott. Behovet av dessa jourer är stort över hela landet. Men situationen är svår för många av jourerna, för de har inget direkt ekonomiskt stöd. De ekonomiska stöd som kvinnojourerna och brottsofferjourerna har utgörs huvudsakligen av kommunala bidrag till verksamheten och tillfälliga medel från brottsoffermyndigheten. På grund av många kommuners svåra ekonomiska situation minskas ofta bidragen till organisationerna, och få kommuner är beredda att satsa på nya verksamheter. Det är därför svårt att starta nya jourer och att upprätthålla de existerande. Fru talman! Det behövs lokala satsningar för att åstadkomma tryggare utomhusmiljöer och mer flexibel lokaltrafik. Huvudansvaret för dessa åtgärder ligger, som vi ser det, på kommunerna. Jag vill därför yrka bifall till vår reservation 14 om lokalt brottsförebyggande arbete. Fru talman! En ny myndighet, Ekobrottsmyndigheten, bildades den 1 januari 1998. Myndigheten, som är en åklagarmyndighet, har till uppgift att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. En rad insatser, bl.a. kompetensutveckling och teknisk utrustning, skall ge myndigheten förutsättningar att klara av en alltmer komplicerad och kvalificerad brottslighet. Jag tror att man genom denna myndighets inrättande har skapat helt andra förutsättningar för en effektivare ekobrottsbekämpning. Och, fru talman, det behövs verkligen stora resurser. För några år sedan uppskattades den totala omfattningen av den ekonomiska brottsligheten till 100 150 miljarder kronor per år. De verkliga skatteförlusterna är svåra att beräkna, eftersom undanhållna pengar konsumeras eller investeras på så sätt att de i bästa fall beskattas på andra vägar. Men det avgörande problemet med den ekonomiska brottsligheten är att den leder till en kraftig omfördelning i ekonomin och en snedvriden konkurrenssituation. Fördelningsoch jämlikhetspolitiken sätts ur spel. På längre sikt leder den ekonomiska brottsligheten till allvarliga konsekvenser på det moraliska planet, t.ex. sämre rättsmedvetande och minskad respekt för skatte och bidragssystem. Ekobrotten kan också leda till skattehöjningar och nedskärningar för vanligt hyggligt folk som försöker göra rätt för sig, och plikttrogna duktiga företagare slås ut eftersom de inte får några jobb. Fru talman! I Vänsterpartiet tror vi att det är viktigt att se all lagstiftning och alla åtgärder som vi vidtar i ett sammanhang. Det är viktigt att försöka ha en helhetssyn på samhällets problem, oavsett om det rör sig om kvinnomisshandel, ungdomsbrottslighet eller ekobrott. Ett annat område som också ingår i kategorin ekonomiska brott är miljöbrott. Jag, som är ganska miljöintresserad, väntar med spänning på riksåklagarens kommande miljöbrottsutredning. Det är ju mycket på gång inom detta område, och det välkomnar vi i Vänsterpartiet. Om näringslivet skall acceptera en bra men hård miljölagstiftning är det viktigt att samhället markerar mot miljöbrott och inte ser dem mellan fingrarna. Vi bör också tänka på att mot den vanliga brottsligheten kan vi i de flesta fall vidta åtgärder. Men när det gäller miljöbrott kan vi inte alltid återställa skadorna på naturen, och miljöbrott kan också påverka kommande generationer. Jag hoppas att Östersjösamarbetet inte bara inriktas på vanlig brottslighet, utan det är också viktigt att se miljöbrotten i detta sammanhang. Den 1 januari 1999 inrättas fem miljödomstolar samt en miljööverdomstol. I utskottets betänkande står det inte så mycket om miljödomstolarnas arbete. Det har troligen diskuterats tidigare här i riksdagen. Men som nyvald riksdagsledamot har jag förstått att det är en omfattande förändring. Koncessionsnämndens verksamhet samt vattendomstolarnas och vattenöverdomstolens arbete. I detta sammanhang får man inte glömma att genom den breddning av lagstiftningen som miljöbalken innebär kommer kompetenskravet på denna nya domstol att öka. I regel är det också så att det råder en obalans när det gäller miljöärenden. Utövaren av en miljöfarlig verksamhet brukar ha betydande resurser, och resurserna är normalt betydligt mindre hos myndigheter och kringboende. Det är därför viktigt att påpeka att det måste finnas fler personer med hög kompetens fast knutna till varje domstol. Frågan är om resurserna räcker för en effektiv hantering av miljömål. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till våra reservationer 3, 6 och 14.

Fru talman! Att förebygga och bekämpa brott är en viktig del av välfärdspolitiken. Socialdemokratin är ju intimt förknippad med välfärdspolitiken såsom den har förts i vårt land på många olika områden. Det är för oss en självklarhet exempelvis att alla människor i vårt land skall kunna kräva ett grundläggande skydd vid arbetslöshet, sjukdom eller arbetsskada. På samma sätt är det en självklarhet att man som medborgare skall ha skydd mot godtycklig hantering på sin arbetsplats eller där man bor. På exakt samma sätt är det också en självklarhet för oss att alla människor skall kunna kräva att samhället gör sitt yttersta för att ge medborgarna skydd mot övergrepp, våld, orättvis behandling, egendomsstöld eller egendomsförstörelse. För detta har vi en politik för att bekämpa och förebygga brott. Min poäng är att för oss socialdemokrater är denna trygghet odelar på alla områden. Den gäller i arbetslivet, den gäller i boendet och den gäller också på gator och torg. Så är vår samhällsmodell en gång konstruerad. Fru talman! En politik för att motverka brottslighet och öka tryggheten måste vila på en helhetssyn. Den omfattas, som vi ser det, av tre delar. För det första handlar det om att förebygga brott. För det andra handlar det om att bekämpa brott när de väl uppkommer. För det tredje handlar det om att se till att de människor som har begått brott döms och genom olika kriminalvårdsinsatser förmås att inte återfalla i brott igen. Vi har redan tidigare i debatten talat om de fall där brottsbekämpningen utförs av polis, åklagare och domstolar. Kriminalvården kommer en av våra talare senare att gå in på lite längre. Också brottsofferfrågorna kommer vi att ta upp i ett senare inlägg. Jag skall för egen del koncentrera mig på den första delen, nämligen att förebygga brott. Det är kanske den hittills minst utvecklade delen av strategin, men därmed också det mest spännande och kanske hoppingivande inslaget i politiken för att öka tryggheten och få ned brottsligheten i vårt land. Fru talman! När det gäller att förebygga brott ser vi också tre beståndsdelar. För det första handlar det om att föra en politik som syftar till minskad arbetslöshet och minskade klassklyftor. En politik för minskade klyftor är samtidigt en politik för minskad brottslighet. Det är den första delen. Den andra delen är att vi vill lyfta fram betydelsen av lokalt samarbete och samverkan mellan myndigheter, institutioner, medborgare och folkrörelser. På den punkten sker det nu oerhört mycket runt om i vårt land. I onsdags ägde en stor videokonferens rum under ledning av justitieministern och Brottsförebyggande rådet. Den konferensen samlade bortemot platser i riket. Det visar det stora intresse som finns runt om i landet för de här frågorna bland medborgare, folkrörelser, kommuner, myndigheter och näringsliv. Lokala brottsförebyggande råd där man försöker samla alla goda krafter lokalt för att förebygga brott finns numera i drygt 100 kommuner, alltså i drygt var tredje kommun i landet. Man har valt olika modeller för sitt brottsförebyggande arbete beroende på var man är. För mig är det glädjande att en kommun i min region Skåne, nämligen Helsingborg, sticker ut som särskilt utmärkande, som ett särskilt efterföljansvärt föredöme. I Helsingborg har man på socialdemokratiskt initiativ skapat en organisation där man har samlat folkrörelser, näringsliv och köpmän tillsammans med myndigheter, kommuner socialtjänst och polis för att hitta nya vägar och lokala lösningar för att minska brottsligheten. Det rör sig om allt från att stärka informationsverksamheten när det gäller narkotika - inte minst viktigt med tanke på Helsingborgs läge - till att se till att öka bevakningen på parkeringsplatserna utanför Fredriksdalsteatern, ni vet där Nils Poppe brukade spela, för att minska bilinbrotten. Helsingborg framstår i dag som jag sade som ett föredöme när det gäller brottsförebyggande verksamhet. Men vi har många exempel över hela landet. Jag vet att Ragnwi Marcelind tidigare här i debatten talade om hur man arbetar i Tyresö. Överallt finns det många fler exempel, från Lund till Lindesberg och från Borlänge till Borås. Några av dessa är samlade i en utredning som precis har kommit. Den heter Steget före. Det är Kommittén för brottsförebyggande arbete som har tagit fram den. Grunden för det här moderna brottsförebyggande arbetet lades 1996 i samband med att regeringen tog fram sitt program för nationellt brottsförebyggande. Det heter Allas vårt ansvar och presenterades i juni 1996. Samtidigt gav man i uppdrag åt Kommittén för brottsförebyggande arbete att verka för att det här programmet skulle få genomslag över hela landet. Det har, kan man nu konstatera, blivit en framgång. Som jag sade finns den här verksamheten i dag utbyggd i 100 kommuner i landet. Jag hade kontakt med Brottsförebyggande rådet i dag, och man säger att ansökningarna om medel för de här verksamheterna fortsätter att strömma in. Därför kan man nu också ta nästa steg, nämligen att lyfta in den här verksamheten från kommittén till Brottsförebyggande rådet. Det skall ju ske nu vid årsskiftet. Med sig har man då en budget på drygt 7 miljoner kronor, och förutom dessa 7 miljoner har man de 10 miljoner ytterligare som ju avsattes för brottsförebyggande arbete i samband med Storstadspropositionen. En viktig sak är att vi hädanefter tar in brottsförebyggande aspekter i alla de politiska överväganden som vi gör på alla nivåer. Det kan t.ex. handla om hur man planerar samhället, hur man bygger ut nya bostadsområden, hur man planerar hur parker skall se ut och hur de skall belysas. Ett annat exempel är bilinbrotten. Det är för mig en gåta att moderna bilföretag nu på gränsen till nästa sekel fortfarande producerar bilar som det tar mindre än fyra sekunder att ta sig in i. Vi har haft bilar i 100 år. Skall det då vara så himla svårt att få fram lås som gör att det åtminstone tar fem minuter att ta sig in i stället för fyra sekunder? Det har talats om den generella välfärdspolitiken som en av grundstenarna. Jag har pratat om den lokala brottsförebyggande verksamheten. Den tredje beståndsdelen när det gäller att förebygga brott har vi tidigare pratat mycket om i debatten. Det gäller detta att kunna föra en ständig pågående diskussion om vilka värderingar vårt samhälle vilar på: demokrati, solidaritet, rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter. Från vår sida vill jag säga att vi, som poängterats tidigare, anser att föräldrar i det arbetet kanske är våra bästa brottsbekämpare. Jag skulle också vilja lägga till en annan grupp, nämligen lärarna. Frågan är om inte föräldrar och lärare är våra bästa brottsbekämpare eller åtminstone brottsförebyggare. Deras uppgift är att föra vidare de här grundläggande värderingarna. Det är en av de viktigaste uppgifter man har. Det får vi aldrig slarva med. Regeringens satsning Levande historia, som har nått stor framgång, handlar ju inte bara, det skall man också komma ihåg i det här sammanhanget, om att få oss att minnas Förintelsen. Det handlar också om att ge ett startskott för en diskussion om de här grundläggande värderingarna. Vilka värderingar skall vi ta med oss in i 2000-talet och vilka skall vi lämna efter oss i 1900-talet? Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att för oss socialdemokrater är färdriktningen klar. Den bygger på en helhetssyn. Vi för en politik för minskade klyftor och minskad arbetslöshet. Vi bygger upp nya strukturer lokalt för att få myndigheter, näringsliv, folkrörelser och enskilda medborgare att samverka mot brott. Vi stärker polisen. Vi moderniserar domstolsväsendet. Vi reformerar kriminalvården. Vi försöker inför sekelskiftet att lyfta fram en diskussion om de grundläggande värderingarna i vårt samhälle. Vi gör allt detta med full insikt om att en viktig del av arbetet för att motverka brott faktiskt sker under blinkande blåljus och inför skranket i domstolssalarna. Visst är det så. Men minst lika viktigt är det arbete som sker i det lilla, i det nära och ofta i det tysta. Det kan vara köpmannen som väljer att ställa sina varor på ett annat sätt för att motverka snatteri. Det kan vara mamman som väljer att säga ifrån på skarpen när hon märker att sonen börjar ta till sig främlingsfientliga värderingar. Det kan kanske rent av vara det där bilföretaget som väljer att satsa lite pengar på att få fram ett lås som det skall ta fem minuter att ta sig igenom. Fru talman! Allt detta arbete lämpar sig bäst i en miljö av konstruktivt politiskt samarbete snarare än konfrontation. Det är ofta så det fungerar lokalt ute i kommunerna. Och tänk vad bra det hade varit om vi kunde ha fått samma klimat i riksdagen. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande med undantag av mom. 11 där jag yrkar bifall till vår reservation.

Fru talman! Det gläder mig att höra Morgan Johanssons uttalande om föräldrarnas och skolans roll. Det var precis de ord som jag använde i mitt inledningsanförande. Jag trodde inte heller annat än att vi egentligen var överens - och det gäller nog de flesta här. Jag tyckte också att det var intressant att lyssna på beskrivningen av helhetssynen när det gäller den socialdemokratiska politiken för ett bättre samhälle. Jag skall inte gå in på några detaljer. Vissa delar är vi säkert överens om. Sedan när vi går på djupet kan vi säkerligen finna att vi har olika metoder för att nå målen. Men Morgan Johansson beskrev bl.a. ett av målen, trygghet mot brott. Då vill jag ställa en fråga till Morgan Johansson. Nu är det ju så, som jag sade i en tidigare replik, att Socialdemokraterna med två korta avbrott har styrt Sverige under hela efterkrigstiden. Anser Morgan Johansson att man har lyckats att nå en bra bit på vägen mot de av honom här uppsatta målen under efterkrigstiden?
Fru talman! När det gäller synen på föräldrarna och familjen, tycker jag att det är trist när man försöker skapa konflikter som kanske egentligen inte finns. Jag tror att vi är ganska överens om hur ett samhälle skall se ut och vad som har betydelse för unga människor när de växer upp. Jag skall inte ta någon partipolitisk konflikt när det gäller den synen, eftersom jag tror att vi är ganska överens. Att antalet brott har ökat under efterkrigstiden är korrekt. Detsamma har skett över hela världen. Det hänger samman med att exempelvis antalet brottstillfällen har ökat, vilket i sin tur hänger samman med urbaniseringen och annat. Jag tror inte att vi i Sverige har varit sämre än andra länder på att bekämpa brottsligheten. Tvärtom har vi nog varit ganska bra på det. Jag vill återigen understryka att min grunduppfattning är att ett samhälle med små klassklyftor och som kan hålla samman är ett samhälle där man får mindre konflikter och ett samhälle där man kan hålla nere brottsligheten totalt sett.
Fru talman! Jag måste ändå konstatera att kriminaliteten i Sverige ökar. Om vi tittar på en del andra håll i världen så kan vi se tydliga nedgångar i kriminaliteten. Då har vi skäl att fundera över vad vi kan ändra i den svenska politiken, eftersom vi alla rimligen strävar efter att få ned kriminaliteten, att få ned antalet människor som drabbas av brott. I detta sammanhang är åtskilliga saker av betydelse, t.ex. tillräckligt med poliser. När det gäller New York skall vi vara på det klara med att det inte bara handlar om antalet poliser, även om det är viktigt, utan åtskilligt annat, vilket vi tar upp i en motion som sedan har resulterat i reservation 12 tillsammans med Folkpartiet. Vi pekar där just på vikten av en fysiskt positiv miljö som i sig också är brottsförebyggande. Det har inte bara med vanlig stadsplanering att göra utan även åtskilligt annat. Men det är viktigt att vi inte bara tittar i vår egen värld utan att vi lär oss av omvärlden och vågar ta till oss de idéer som har dykt upp på andra håll, där vi också kan se positiva effekter.
Fru talman! När det gäller brottsutvecklingen skall man också hålla i minnet, förutom den internationella jämförelsen, att vi i Sverige i en del fall genom att vi har varit duktiga på att lyfta fram brottslighet som annars är gömd kanske också har fått en del ökade anmälningar. Ett exempel på det kan vara kvinnovåldet, där vi har varit bra på att försöka lyfta fram detta i offentlighetens ljus. Och då ökar också antalet anmälningarna. Det behöver inte innebära att brottsligheten totalt sett har ökat. Jag tror att Moderaterna och vi kan vara eniga på många punkter, men det som jag tycker är trist är att när jag går igenom era budgetförslag och ser vad ni skär ned på är det på sådana poster som innebär att ni ökar klyftorna i samhället. Ni skär ned på kommunerna, vilket innebär att dessa nedskärningar kommer att drabba den sociala sektorn, fritidssektorn, idrotten och kulturen, sådant som kanske skulle kunna medverka till att hålla ned brottsligheten. Det tycker jag är trist. Sedan lägger ni lite pengar på polisen i stället, så att man skall kunna lappa ihop detta efteråt. Så fungerar det inte. Jag tror att det hade varit bättre om också Moderaterna hade skaffat sig denna helhetssyn som vi försöker verka för.
Fru talman! Det var intressant att lyssna på Morgan Johanssons redovisning när det gäller det brottsförebyggande arbetet och samverkan med trygghetsplaner osv. i kommunen. Men det som jag reagerade på var att han tog Helsingborg som exempel. Eftersom ganska många i justitieutskottet kommer just från dessa trakter är vi väl införstådda med situationen där. När det gäller t.ex. polisresurserna i nordvästra Skåne har de omfördelats på ett sådant sätt att Helsingborgs storstadsområde har fått en stor andel av polisresurserna. Men i bygder runt omkring har polisresurserna glesats ut. Men antalet brott ökar kraftigt just i Helsingborg. Då borde man titta på varför de ökar i Helsingborg och minskar på andra ställen och ha det som utgångspunkt. Just vid den nyplanerade och nytillkomna knutpunkten som finns i Helsingborg är säkerheten inte bra. Jag har många gånger väntat på nattåget på detta ställe. Men där vågar man inte sitta utan att ha nattvakterna nära sig. Det finns alltså mycket kvar att göra i Helsingborg. Men jag välkomnar Morgan Johanssons tankegångar när det gäller det brottsförebyggande arbetet.
Fru talman! Jag vill peka på att Brottsförebyggande rådet gärna lyfter fram Helsingborg som eftersträvansvärt och som en modell som jag tycker att man skall titta på. Där har man samlat alla goda krafter från idrotten, kommunerna, myndigheterna och socialtjänsten för att försöka hitta nya och lokala lösningar. Jag är säkert helt överens med Gunnel Wallin om att det naturligtvis finns mycket kvar att göra där. Men jag tycker att man skall titta lite extra på vad man har gjort i Helsingborg, eftersom det kanske kan vara bra för andra kommuner att se att man kan nå resultat.

Fru talman! Jag tänkte börja med en liten ordningsfråga med anledning av det som hände tidigare under ett replikskifte mellan Morgan Johansson och Gun Hellsvik. Det var lite ledsamt att Morgan Johansson tog upp ett nytt ämne i sin replik och att Gun Hellsvik inte hade möjlighet att bemöta det, eftersom hon inte hade rätt till ytterligare replik. Jag hoppas att detta inte händer fler gånger under kvällens debatt, dvs. att vi i debatten blir påhoppade om nya ämnen. Fru talman! Jag har för avsikt att i debatten om detta betänkande ägna en liten stund åt kriminalvårdsdelen. Jag hade närmare bestämt tänkt ta upp en del i det avsnitt där drogfria anstalter behandlas. Narkotika i fängelser är inget nytt problem. Allmänheten har väldigt svårt att förstå att det över huvud taget får förekomma narkotika i fängelser. Och jag måste faktiska hålla med om det. Vi politiker måste vara otroligt tydliga i denna fråga. Vi moderater har år efter år väckt motioner med syfte att förhindra narkotikainförsel till fängelserna. Nu först har Kriminalvårdsstyrelsen arbetat fram en rapport som belyser problemen och innehåller åtgärdsförslag. Flera av dessa förslag har vi länge framhållit, nämligen fler visitationskontroller, fler urinprovstagningar och ökad tillgång till narkotikahundar. Vi moderater har gått ännu längre, och vi vill faktiskt, tillsammans med Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet, att den intagne och besökaren skiljs åt med en glasruta under besöket. I Norge fungerar denna metod, och varför skulle det inte gå bra i Sverige? Vad anser ni socialdemokrater? Även Kia Andreasson i Miljöpartiet uttryckte en viljeinriktning angående detta under ett av våra sammanträden. Vad anser Kia Andreasson i dag om det? Trots att RSS-rapporten färdigställdes redan under våren har inte något förslag kommit från regeringen. När kommer något konkret förslag? Även i budgetpropositionen anförde regeringen att arbetet med att bekämpa narkotikamissbruket måste fortsättningsvis bedrivas med ökad intensitet. Varför har ingenting skett under förra mandatperioden? Fru talman! Vi har dock i samtliga partier en gemensam nämnare, nämligen att anstalterna skall bli drogfria. Men på vilket sätt skall vi uppnå målet? Här är vi inte överens. Vi måste börja någonstans. Det sade också Gunnel Wallin i sitt anförande. Därför har vi moderater framhållit i vår motion att som ett kortsiktigt mål skall det finnas en drogfri anstalt i respektive kriminalvårdsregion - det är inte mycket att begära - för att sedan kunna starta så många drogfria anstalter i hela landet. Försök har gjorts i landet, men tyvärr har man misslyckats av olika anledningar. En anledning kan ha varit att någon har "flippat ut" och inte har kunnat hålla sig drogfri. Det är känsligt när det finns andra som är beroende och som lätt kan halka in i missbruk igen. Då måste vederbörande anstalt få hjälp med att flytta personen så att det drogfria programmet inom anstalten kan fortsätta. Här vill jag personligen framhålla att man inom kriminalvårdsledningen inte har stöttat de enskilda anstalterna. Inställningen har varit och är fortfarande att varje anstalt får ta hand om sina egna problem. Det har jag fått bekräftat av personal som har försökt att skapa drogfria fängelser. En annan allvarlig anledning till att man inte har lyckats är att det numera ofta är överbeläggning. Det finns för få anstaltsplatser. Det går inte längre att differentiera de intagna till olika fängelser. Det utskottsmajoriteten säger stämmer inte alls, nämligen att kriminalvården bekämpar narkotikamissbruket i anstalterna genom att differentiera de intagna. Det stämmer inte. Det fungerar inte. I det sammanhanget vill jag ta upp ett problem till, vilket Gunnel Wallin också tog upp tidigare i dag, nämligen det nya platsplaneringssystemet som skall utgå från häktena. Det fungerar inte alls tillfredsställande. Den nya datatekniken innebär att man skall koda in hur en person lämpar sig för det ena eller andra stället. Nej, det handlar om den personliga kontakten, att ringa till varandra. Människor är olika, även de bästa. Vi får hoppas att tekniken utvecklas bättre. Jag vill understryka vikten av de problem som finns, att det inte går att avveckla fängelseplatser - som ni socialdemokrater faktiskt har genomdrivit. Vi ser konsekvenserna i dag. Kia Andreasson tog upp i sitt anförande vissa problem inom rättsväsendet och bl.a. inom kriminalvården. Hon sade att det hade skett en för häftig nedläggning av häkten och anstaltsplatser och så exemplifierade hon med vad som hade hänt i Göteborg. I det replikskifte som följde frågade Gun Hellsvik varför inte Kia Andreasson och Miljöpartiet har agerat i frågan och försökt att få mer pengar till kriminalvården. Men Kia Andreasson var så upptagen i debatten med att ha egna tolkningar av familjebegreppet att hon glömde besvara Gun Hellsvik. Jag kanske kan få ett svar.

Fru talman! Vi vill alla ha drogfria anstalter. Det finns ingen skillnad där. Vad är då problemet? Det är ett problem att det är trångt på anstalterna just nu. Det är helt riktigt. Jag har iakttagit problemet. I mina hemtrakter finns en anstalt just för intagna som är särskilt motiverade att komma till en anstalt där de kan bli av med sitt drogberoende. Men nu har även andra fått placeras där. Men samtidigt pågår ett intensivt arbete inom kriminalvården. Även om arbetet går långsamt så pågår det ändå. Varje år får vi en rapport om tillståndet. Det kan variera, eftersom de intagna varierar i sitt missbruk. Men vi kan se en ökning. Jag tycker också att det är angeläget att pröva nya vägar om vi ser att vi inte kommer fram. Jag skall noga analysera nästa års rapport med statistik och kanske föreslå en försöksverksamhet med anstalter med mycket stränga regler. Vi kan inte införa glasruta så plötsligt utan noggranna analyser av vad det innebär. Det sociala klimatet har betydelse, att kunna få besök och må bra. Det har betydelse för att komma vidare och avsluta ett missbruk. Det är inte så enkelt att bara hårda tag gäller. Det är så komplicerat. Men jag håller med om att vi hela tiden måste komma med nya förslag och titta på de rapporter som skrivs om vad som händer inom kriminalvården.
Fru talman! Nej, det skall inte vara hårda tag. Men det är bra för vissa interner. Det finns många som vill komma in på drogfria fängelser. Det finns de interner som hellre sitter kvar på häktet än att komma ut på fängelserna såsom förhållandena är just nu. Vi måste få fler platser, Kia Andreasson. Vi måste se till att få mer pengar till kriminalvården. Kia Andreasson vet att vi moderater årligen kommer att avsätta ett par hundra miljoner till kriminalvården. I år blev det 178 miljoner kronor. fr.o.m. nästnästa år blir det 200 miljoner kronor. Var står Miljöpartiet och Kia Andreasson? Ni kan inte göra saker om ni inte skjuter till pengar. Jag hoppas att jag får svar på frågan nu.
Fru talman! Det här gäller inte enbart pengar. Det gäller inriktningen och komma fram med en försöksverksamhet. Det har inte bara med pengar att göra. Jag markerade tydligt när vi behandlade frågan om nedläggning av häkten och anstalter att jag var rädd för att det skulle bli för häftigt. Jag motsatte mig den stora nedskärningen. Men man kan inte här i riksdagen - det vet alla - gå in och bestämma i detalj. Det får vi ofta tillrättavisningar om. Man får lita på att myndigheten ser svårigheterna och inte går för långt i besparingar. Tyvärr kan jag i efterhand konstatera detta. Men jag kunde inte lägga mig i arbetet i Kriminalvårdsstyrelsen. I efterhand kan jag erkänna att det blev för häftigt. Vi får utvärdera dessa rapporter för att se hur vi skall komma framåt. De kommer nu att presenteras årligen av kriminalvården.
Fru talman! Då undrar jag, Kia Andreasson: Var skulle de ha tagit pengarna? Den stora kostnadsdelen inom kriminalvården är ju anstaltsplatserna. Eftersom det kommer ett protokoll, som är offentligt, skulle jag vilja veta var vi kan leta upp där det står att Kia Andreasson har gjort markeringar och motsatt sig dessa nedskärningar av antalet häktesplatser. Det vore bra för oss att veta detta, så att vi kan ta del av det.

Fru talman! Nej, inte får man använda narkotika på fängelser. Men det förekommer ju. Det är inte så lite narkotika på fängelserna, och det är det som är den stora frågan. Det är ingenting som händer. Man klarar inte av att brottas med de här problemen ute på fängelserna. Nu får man dessutom personalminskningar. Det är därför vi föreslår att alla medel skall tas till för att nedbringa risken för att det kommer in mer narkotika på fängelser. Jag kan tala om att det finns åtskilliga mammor som kommer till fängelserna till sina söner och ger dem narkotika för att de tycker synd om dem. Det vore inte dumt om det fanns en glasruta för att skilja mamman och sonen åt, om de inte klarar att träffa varandra under andra former. Jag vill tala om för Yvonne Oscarsson att vi gång på gång har föreslagit olika sanktioner. I dag får man utnyttja ett antal dagar utöver fängelsestraffet om man har positiva urinprover. Man kan också införa andra sanktioner och åtgärder och straffa inne i fängelset. Men det är ingen som vill lyssna på dem som talar om de olika metoderna. Snart måste vi sätta ned foten. Det kräver vi moderater.
Fru talman! Att vi måste sätta till klutarna på alla håll när det gäller drogfria anstalter är vi överens om. Jag har jobbat med narkomanvård i många år och tror att jag har lite på fötterna när jag säger att det inte är så enkelt som att sätta in tvångsåtgärder. Jag menar att man måste hitta många olika saker. Jag tror att vi kommer att kunna komma fram till bra resultat tillsammans. Jag är inte alls främmande för att hitta nya sätt. Jag vet inte hur det är med glasrutor - jag har inte tänkt färdigt just om den biten. Det är ett sätt, och förmodligen finns det många fler sätt som kan bli effektiva. Behandling under fängelsetiden tror jag på i längden. Annars är det bara tillfälliga sätt, som inte löser några problem. Det blir återfallsbrottslighet, och sedan har man inte lyckats någonstans i alla fall i det långa loppet.
Fru talman! Det är bara det att vi har försökt peka på en modell, Yvonne Oscarsson, och vi tycker att man måste börja någonstans. Jag sade tydligt att alla partier har en gemensam nämnare, nämligen att vi är överens om att det skall vara drogfria fängelser. Men det handlar om vägen dit. Då har vi en modell, där man till att börja med skall ha ett drogfritt fängelse i respektive kriminalvårdsregion. Vi tycker inte att det är att begära för mycket. Man måste börja på den vägen. Jag håller med Yvonne Oscarsson om att det måste vara en bättre behandling i fängelserna också. Vi har väckt en del motioner som man inte har kunnat gå med på fullt ut, så vi får väl komma tillbaka med dem. Det handlar om övergången från det att man börjar med behandlingen i fängelset och sedan fortsätter ute på andra behandlingshem. Där finns andra ekonomiska hinder, där det är två olika huvudmän, dvs. kriminalvården och kommunen, som ofta sätter hinder i vägen för den enskilde så att han inte kan bli behandlad.

Fru talman! Vi debatterar nu justitieutskottets betänkande nr 1, som bl.a. handlar om kriminalvården. Kriminalvårdens huvuduppgifter är att verkställa påföljderna fängelse och skyddstillsyn, att ansvara för övervakningen av villkorligt frigivna och för verksamheten vid häktena samt att utföra personutredningar i brottmål. fr.o.m. den 1 januari 1999 ansvarar kriminalvården också för verkställighet av samhällstjänst när en villkorlig dom har kombinerats med en föreskrift om samhällstjänst. Kriminalvården svarar också för transporter av personer som skall avvisas eller utvisas från Sverige. Ett övergripande mål för rättsväsendet och därmed också för kriminalvården är att tillgodose den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Kriminalvården skall upprätthålla en human människosyn, god omvårdnad och ett aktivt påverkansarbete. Respekt för den enskildes integritet och säkerhet skall iakttas. Verksamheten skall inriktas på att motverka återfall i brott. När det gäller frågan hur verksamhetsmålen uppfylls anser utskottsmajoriteten att det är bra att metoder har tagits fram för att kvalitetssäkra de brotts och missbruksrelaterade programmen. Det är angeläget att kunna utvärdera effekterna av verksamheter, och därför bör sådana metoder ytterligare utvecklas. Utskottsmajoriteten anser, i likhet med regeringen, att satsningarna på de psykiskt störda intagna måste förbättras och att regeringen fortlöpande bör överväga åtgärder som kan förbättra situationen för dessa. Fru talman! När det gäller frigivningsförberedelserna står det helt klart att kriminalvården även i fortsättningen måste prioritera insatser som medverkar till att underlätta den dömdes övergång till ett liv i frihet. Särskilt gäller detta de långtidsdömda. Detta är en av de viktigaste uppgifterna för kriminalvården och ett väsentligt led i det brottsförebyggande arbetet. I detta sammanhang vill utskottsmajoriteten också framhålla att den intagnes möjligheter till kontakt med exempelvis familjen är av mycket stor betydelse. Här finns ett samband med möjligheterna att ta emot besök. Fru talman! Jag har för avsikt att uppehålla mig lite vid frågan om narkotikasituationen i anstalterna. Det är också en fråga som tas upp i flera motioner. Utskottsmajoriteten vill betona vikten av att fängelserna är och skall vara drogfria. Denna målsättning har betydelse inte bara för de intagna som har missbruksproblem utan även för de intagna som inte är missbrukare. Fängelsemiljön måste vara drogfri också av hänsyn till de barn som besöker en förälder som sitter i fängelse. Behovet av åtgärder mot narkotikan i anstalterna accentueras dessutom av att en allt större andel av de intagna är narkotikamissbrukare. Mot den angivna bakgrunden är det enligt utskottsmajoritetens mening positivt att kriminalvårdens insatser mot narkotikan ökat; visitationerna har blivit fler, och andelen av de intagna med missbruksproblem som deltar i olika behandlingsåtgärder har ökat. Vi noterar med tillfredsställelse att det numera också görs en redovisning av drogsituationen i anstalterna. När det gäller motionsönskemålen om åtgärder mot narkotikan kan utskottsmajoriteten konstatera att det pågår ett arbete inom kriminalvården som syftar till att bekämpa narkotikan i anstalterna. Vissa förslag som syftar till att öka kontrollen finns redan i RSS rapporten, och ytterligare förslag kan förväntas inom kort som ett resultat av KARTNARK-projektet. Vilka åtgärder som kan vara lämpliga bör emellertid den bearbetning som pågår få utvisa. Det är angeläget att redan befintliga och kommande förslag bearbetas med skyndsamhet. Vi utgår från att regeringen noga följer arbetet och fortlöpande överväger vilka ytterligare åtgärder som krävs för att effektivisera bekämpningen av narkotikamissbruket på anstalterna. Fru talman! Det krävs stora insatser av kriminalvården på detta område. Det kan t.ex. inte accepteras att en person börjar missbruka narkotika under en anstaltsvistelse. Personalen inom kriminalvården måste ha den kompetens som behövs för att upptäcka tendenser till missbruk och för att ge de intagna det stöd som krävs för att hejda en sådan utveckling. Fru talman! Personligen vill jag också framhålla att våld föder våld. Eftersom den som själv utsatts för våld som barn löper större risk att använda våld som vuxen måste kampen mot våldet börja i mycket tidig ålder. Här spelar föräldrarna en central roll, och de har självklart det primära ansvaret för sina barn. En del föräldrar klarar inte detta fullt ut och behöver därför stöd i sin föräldraroll. Avsaknaden av goda familjeförhållanden måste också kompenseras på andra sätt. De barn och ungdomar som gör sig skyldiga till brott tillhör också ofta den grupp som har störst behov av stöd och hjälp. Familjen är viktig, men vi har olika förutsättningar här i livet. Barn föds till olika förhållanden, ibland i splittrade familjer, ibland i familjer som har missbruksproblem. Vi måste därför driva en välfärdspolitik som gör att vi stärker de barn och ungdomar som har en särskilt utsatt situation. Detta sammanhållna perspektiv får man inte glömma bort i den kriminalvårdspolitiska debatten. Fru talman! Kriminalpolitik är en del av välfärdspolitiken. Välfärdspolitik i form av åtgärder för att öka den sociala tryggheten och kriminalpolitiska åtgärder med respekt för den enskildes integritet och säkerhet måste gå hand i hand om vi skall vara framgångsrika i vår brottsbekämpning. Vidare vill jag personligen också framhålla att kriminalvården måste bygga på en helhetssyn. Det går inte att bekämpa brottsligheten enbart med polisresurser, straff och krav på hårdare tag. Man måste också se till brottslighetens orsaker och vara hård mot de faktorer som gör att människor begår brott. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 6

Fru talman! Det Yilmaz Kerimo säger låter väldigt bra, och man hade önskat att det hade varit sant. Jag gjorde mitt första besök på fängelse för några veckor sedan. Tyvärr stämmer inte verkligheten med det han säger. Det är det som är så tråkigt. Det aktiva påverkansarbetet för de intagna blir det inte mycket av med den personalbrist som råder. När det gäller dem som mår psykiskt dåligt vill jag säga att på det fängelse som jag besökte hade man tagit bort hälften av psykologtjänsterna, och där fanns inte stora utrymmen för att påverka den saken. När det gäller kontakt med familjen kan jag berätta att besöksrummen där var upptagna av interner. Det fanns alltså ingen möjlighet till kontakt med familjen - tyvärr! När det gäller drogfriheten, som vi har debatterat tidigare här, vill jag säga att det är jättestora svårigheter att klara av situationen, inte minst med tanke på personalbristen. Man skulle alltså ha önskat att det hade varit som Yilmaz Kerimo sade här, men så är det inte i verkligheten.
Fru talman! Jag tog exempel från ett fängelse där man hade haft två psykologtjänster. Man tog bort den ena psykologtjänsten och har den andra kvar. Och detta gällde då en anstalt med sexualförbrytare, där det är ännu mer befogat med sådana tjänster. Verkligheten är alltså en annan. Man hade önskat att det hade varit som Yilmaz Kerimo säger, men här finns mycket jobb att göra.

Fru talman! Yilmaz Kerimo - ursäkta om jag inte uttalar ditt namn riktigt, men du vet ju vem jag talar till - sade att vi måste lita på att de uppgifter vi får är sanna. Jag vet inte om Yilmaz Kerimo hade möjlighet att vara med när vi i utskottet fick en redovisning av Kriminalvårdsstyrelsen. Då visade man en overheadbild som redovisade hur narkotikasituationen ute på de olika anstalterna såg ut. De rapporterna skall återkomma årligen, och jag hoppas nu att man gör något åt det, så att det inte bara blir någon typ av börsnoteringar som går upp och ned av hur det ser ut på våra anstalter. Jag tycker att den majoritetsuppfattning som Yilmaz Kerimo återgav och som också står att läsa på s. 42 i betänkandet är lite märklig. Där sägs det: "Utskottet vill i likhet med tidigare uttalanden inledningsvis betona vikten av att fängelserna är och skall vara drogfria." Påstående att de är det stämmer ju alltså inte. Men ändå ställer ni er bakom en sådan text. Hur vill ni från majoritetens sida förklara det? Det som står där är ju bluff och båg.
Fru talman! Visst har vi fått rapporter på utskottsmötena. Då har man också sagt att insatser är på gång. Man jobbar mycket hårdare med kontroller. Som jag sade i mitt anförande är arbetet på gång för att anstalterna skall bli drogfria. Det är i alla fall vår strävan att de skall vara drogfria. Om det förekommer brister får man jobba med dem. De skall bli bättre, och de skall vara drogfria.

Fru talman! I debattens sista självande minuter tänkte jag ägna vår minsta och yngsta myndighet - Brottsoffermyndigheten - några ord. Det övergripande målet för myndigheten är att främja brottsoffers rättigheter och intressen. Den skall pröva ärenden om brottsskadeersättning och ärenden om bidrag från Brottsofferfonden. Efter att ha verkat i några år börjar man närma sig den uppsatta målsättningen om att 70 % av inlämnade brottsskadeärenden skall handläggas inom tre månader, detta trots att ärendemängden har ökat väsentligt. En annan viktig uppgift för myndigheten är att sprida information och kunskap om brottsoffers rättigheter. Brottsofferfonden finansieras, som Anita Sidén sade, av den som dömts till fängelse. Han eller hon åläggs att betala en avgift på 300 kr. Den som verkställer straffet med den s.k. bojan betalar vanligtvis en avgift på 50 kr per dag, dock högst 3 000 kr. T.o.m. Fondens pengar användes till olika projekt efter ansökan. Den 11 november i år var det den sista fördelningen för året. Då hade totalt 78 projekt fått pengar till ett belopp av 10 743 163 kronor. De allra flesta projekten har någon anknytning till kvinnojourer eller brottsofferjourer. I reservation 10 från m, kd, c och fp anser man att avgiften till Brottsofferfonden är för låg. Man vill höja den till 500 kr och alltså förstärka fonden. Brottsofferutredningen lämnade, som Kia Andreasson sade för en stund sedan, sitt betänkande i våras, där det föreslås att det skall ske en höjning. Remisstiden för den utredningen utgick den 15 oktober, och arbetet har nu påbörjats på departementet. Det kommer att så småningom utmynna i ett förslag från regeringen. I statuterna för Brottsofferfondens användning har det funnits en förordning om att Brottsofferfondens medel inte får användas till löpande verksamhet, dvs. till anställd personal eller lokaler. Brottsofferutredningen föreslår emellertid att stöd även skall kunna ges till detta, och därför har medel anslagits från regeringen till två försöksprojekt. Det ena avser ett länsprojekt där en länsassistent skall arbeta för brottsofferjourerna i två län som inte har egen brottsofferassistent. Den kommer att förläggas till Södertäljetrakten. Det andra projektet förläggs till Örebrotrakten och skall drivas av Brottsoffermyndigheten. Där skall en samordnare verka för ett ökat samarbete mellan ideella organisationer verksamma inom området, men även som resurs för brottsoffer. Det skall bli mycket intressant att följa projektens verksamhet. Fru talman! Brottsoffer var länge en undanskymd grupp i vårt samhälle som rönte väldigt liten uppmärksamhet. De senaste 10-15 åren har frågorna emellertid förts upp på dagordningen. Olika försöksverksamheter pågår i vårt land. Jag kan nämna det Ragnwi Marcelind tog upp om stöd för vittnen i domstol - det pågår på flera ställen - och en mängd andra försök. Vi kan alltså glädja oss åt att det skrider framåt, men fortfarande finns naturligtvis väldigt mycket att göra. Jag kan garantera Anita Sidén att även vi socialdemokrater står på brottsoffrens sida. Fru talman! Med detta instämmer jag i det yrkande som Margareta Sandgren har gjort.

Fru talman! Märta Johansson sade avslutningsvis att hon gladde sig åt framstegen. Jag vill också uttrycka min glädje över att få lyssna på något som man nästan kan kalla en lovsång till Brottsoffermyndigheten och Brottsofferfonden från Märta Johanssons sida. Det visar förmåga att tänka om. När vi skapade Brottsoffermyndigheten och Brottsofferfonden under de borgerliga regeringsåren var det inte riktigt så positiva tankegångar. Jag har stor respekt för var och en som ändrar uppfattning. Detta får mig också att hoppas på att de förslag som nu har resulterat i borgerliga reservationer också skall kunna mogna i socialdemokraternas tankar, så att vi snart även får höra positiva lovord om dem.
Fru talman! Personligen var jag inte med när striden om Brottsoffermyndigheten utkämpades. Det var före min tid. Men brottsofferverksamheten är ju inte ny. Brottsoffermyndigheten ersatte den tidigvarande Brottsskadenämnden, som hade hand om utbetalningen av ersättningar till brottsoffer förut. Egentligen kan jag den striden för dåligt för att våga uttala mig. Men jag vet att Brottsoffermyndigheten i dag fungerar väldigt väl.

Fru talman! Det skall gå väldigt fort. Eftersom jag inte fick någon replik på Maud Ekendahl och frågan hängde i luften måste jag få svara på frågan om nedläggning av anstalter och häkten. Det lät precis som att Miljöpartiet drev igenom nedläggningen av dessa anstalter, och jag vill bara förtydliga genom att säga att vi inte gjorde det. Vi hade en reservation i detta ämne. Det var samtidigt mycket mer komplicerat än så. Elektronisk övervakning infördes, och då behövdes inte alla anstaltsplatser. Därför blev uppdraget att också från vår sida godkänna en viss nedläggning. Men vad gäller den stora nedläggningen hade vi en reservation. Det var väl Centern som tillsammans med Socialdemokraterna drev igenom detta. Jag har iakttagit alla problem och kommer att verka för att försöka mildra dem allt vad jag kan.

Fru talman! Eftersom det som sagt också fanns detta med elbojor som vi alla var positiva till blev det budgetmässigt svårt att beräkna hur mycket som var rimligt. Jag kan också konstatera i efterhand att det var för mycket.

Fru talman! Jag för sen med att begära replik på Yilmaz Kerimo. Jag vill bara tillrättalägga ett par saker. Han lovordade propositionen och den skrivning som finns när det gäller frigivningssituationen. BRÅ lämnade en rapport till regeringen den 20 augusti om de frigivnas mycket svåra situation. Man säger så här: De som friges från fängelse går en mycket svår social situation till mötes. Endast en femtedel har arbete, och knappt hälften har egen bostad. I propositionen skriver regeringen så här om rapporten: BRÅ:s rapport, som har tagits fram på mycket kort tid, får betraktas som en förstudie. En fördjupad analys av vad som kan göras på området är nödvändig. Jag välkomnar den uppfattning som Yilmaz har om att påverka regeringen när det handlar om att verka för de frigivnas situation. Trots att han har röstat nej till den motion som kristdemokraterna har lagt fram i den här frågan respekterar jag hans uppfattning. Sedan vill jag också rätta Märta Johansson. Hon säger att kristdemokraterna och moderaterna har sagt att avgiften till Brottsofferfonden skulle höjas till 500 kr. Vi skrev att den skulle vara helt i enlighet med